Fru talman! Jag ska försöka fatta mig förhållandevis kort. Ett betänkande är ett betänkande, och i ett betänkande samlar man ihop diverse frågor. Det innebär att vi har varit samlade i en majoritet runt en principiellt mycket viktig diskussion, nämligen det kommunala självstyret och den princip som Socialdemokraterna uppenbarligen försöker jobba in i den svenska politiken där man har kvalificerad majoritet när det gäller sjukhus och om bostäder ska få säljas eller inte. Nu ska man ha kvalificerad majoritet när det gäller trängselavgifter. Med det yrkande som nu ställs på T16 yrkande 1 uppstår genast den intressanta frågan - åtminstone för mig som kristdemokrat - vilken linje Moderaterna kommer att gå på här i kammaren i morgon. Kommer man att gå på trafikutskottets moderaters linje, vilket innebär att vi får stopp för ofoget att man klampar in över kommunerna? Kommer man att gå på T16 yrkande 1, vilket i praktiken innebär att Moderaterna i det här fallet hjälper regeringen att införa en sådan här fullständigt förkastlig princip? Personligen kan jag beklaga att det är skrivet som det är. Vi kanske har missat en detalj. Men faktum är att två principer nu ställs mot varandra, och jag undrar vilken av principerna som är den viktigaste för
Fru talman! För min del är det naturligtvis att jag tycker att regeringen har duckat totalt från sitt ansvar i propositionen att ta ansvar för rikets vägar. Med de förslag som finns i propositionen har man flaggat för att man tydligen anser att vägarna ska bekostas via trängselavgifter som stockholmarna ska betala själva. Det tycker jag är den viktigaste principen.
Fru talman! Det finns en stor enighet åtminstone på den borgerliga sidan om att regeringen borde ha duckat, backat och släpats hit mer eller mindre i håret. Det vi ska ta ställning till här är ju inte trängselavgifternas införande eller inte, utan det är principen. Med det agerande som nu sker innebär det att när vi kommer till en för Moderaterna viktig fråga kan man tänka sig samma ageringssätt som regeringen har, nämligen att man inför kvalificerad majoritet. Det är det som blir resultatet just nu. Jag skulle vara oerhört glad om den träffade uppgörelsen kunde fortsätta att finnas, så att vi bevarar det kommunala självstyret. Jag beklagar det som just nu har inträffat.
Fru talman! Jag anser naturligtvis att trängselavgifter inte bör införas med vare sig enkel eller kvalificerad majoritet. Om vi kan enas om det kan vi förhoppningsvis forma en bra majoritet för att få bättre väginvesteringar, vilket dagens debatt handlar om.
Fru talman! Jag vill till Anna Lilliehöök ställa en fråga om åtgärder som behövs för väginvesteringar, något som vi torde vara tämligen överens om. Stockholmsberedningen, i vilken alla riksdagspartier ingår, har nu tillsatts för att arbeta med den frågan. Något som är oerhört viktigt för Stockholms innerstad är att framkomligheten ökar, inte minst för nyttotrafiken. För att åstadkomma detta måste man försöka minska privatbilismen. Jag har därför pläderat för en bättre kollektivtrafik. Man minskar inte framkomligheten för nyttotrafiken t.ex. genom att bygga cykelbanor på genomfartsleder, som nu har skett på Hornsgatan och Min fråga till Anna Lilliehöök är: Vilket är Anna Stockholms innerstad?
Fru talman! Jag har inte formulerat problemet på det viset. När jag tittar ut från riksdagshuset finner jag inte att trängseln just i innerstan är Stockholms problem. Stockholms problem är trängseln vid stadens infarter. Jag tror faktiskt att det går att ta sig fram i de största delarna av stan, ungefär som på bron här utanför. Jag är som innerstadsbo inte så plågad av trafiksituationen, även om det är klart att det skulle vara skönt med ännu mindre trafik.
Fru talman! Jag tycker att detta låter något märkligt. De som har gatan som arbetsplats och som transporterar varor och tjänster till våra butiker och som står för nyttotrafiken i Stockholm har ju ett elände. De måste dubbelparkera, parkera olagligt och stå i köer väldigt lång tid. Att man ska utreda trängselavgifter beror framför allt på att framkomligheten i Stockholms innerstad är så dålig. För att underlätta för nyttotrafiken måste man minska privatbilismen. Anna Lilliehöök säger att det inte är så farligt med privatbilismen i Stockholms innerstad. Har jag verkligen uppfattat det rätt?
Fru talman! Det var svaret på den fråga som jag fick. Jag tycker att det är fel med trängselavgifter. Problemet för Stockholms stad är svårigheterna att komma in och ut vid tullarna och att ta sig över broarna och för trafiken att ta sig runt och förbi Stockholm. När det är avklarat kan man möjligen diskutera vidare. Anledningen till att jag yrkat att man inte ska ge ett sådant här uppdrag till Stockholmsberedningen är att jag menar att stockholmarna närmast befinner sig i en utpressningssituation. Man har under 30 år underlåtit att investera i vägar, och resultatet är ett utarmat och urvuxet trafiksystem, vilket gör att det blir stopp i närheten av tullarna och på vägarna ut ur och in i stan. Detta beror på att man inte har satsat på Ringen runt Stockholm och inte heller på förbifarter.
Fru talman! Jag instämmer i det som Magnus Jacobsson sade. Det är viktigt att vi skiljer ut principfrågan om vi ska ha ett kommunalt självstyre eller en gummiparagraf enligt vilken det ska krävas betydande majoriteter i vissa fall. Detta måste skiljas ut från frågan om trängselavgifterna. Den kunde gälla fastighetsförsäljningar eller egentligen vad som helst. Jag var rätt överens med mina moderata kolleger i trafikutskottet om att man ska skilja mellan principfrågan om en stark tilltro till den kommunala självstyrelsen och sakfrågor om trängselavgifter, fastighetsförsäljningar eller vad det kan vara. Vi blev i trafikutskottet överens om att vi inte ska ha gummiparagrafer som innebär att vi överlåter till regeringen att tolka vad som avses med "betydande majoriteter". Det är rätt anmärkningsvärt att moderaterna nu tydligen backar från det ställningstagandet i utskottet. I vilka ytterligare frågor vill Anna Lilliehöök och Moderaterna överlämna beslutsrätten till regeringen genom att kräva gummiartade skrivningar av typen "betydande majoriteter"? Ska vi t.ex. också ha tolkningsföreträde för regeringen när det gäller fastighetsförsäljning? Jag måste säga att jag verkligen beklagar om moderaterna nu backar från ett tydligt ställningstagande till förmån för den kommunala självstyrelsen, av rädsla för att socialdemokraterna har eldat på lite om trängselavgifterna. Förmår ni inte göra skillnad mellan principfrågan om kommunalt självstyre och sakfrågan om trängselavgifter?
Fru talman! Vad jag har pläderat för är sakfrågan, där jag anser att man inte ska ge ett uppdrag till Jag menar att det i propositionen inte finns något annat förslag till hur man ska lösa Stockholms trafiksituation än just trängselavgifter. Jag menar att det blir en utpressning mot Stockholmsberedningen, som på något slags "frivillig väg" ska åta sig att ta ut skatter. Jag har i det här sammanhanget inte koncentrerat mig på den konstitutionella frågan utan på sakfrågan, som jag tycker här är den verkliga poängen.
Fru talman! Jag blir lite förtvivlad. Vi hade en utförlig diskussion om detta i trafikutskottet, där det fanns fyra moderater som verkligen förmådde att skilja mellan sakfrågan och principfrågan. När man kommer hit till kammaren kan man fundera över vilken kommunikation ni har inom Moderata samlingspartiet. Kan man här i kammaren inte skilja respekten för det kommunala självstyret från sakfrågan om trängselavgifter? Det kan, som jag sade, nästa gång vara i en helt annan fråga som moderaterna vill säga ifrån sig bestämmanderätten och överlåta den på regeringen genom skrivningar av typen "betydande majoriteter". Vad betyder detta? Anna Lilliehöök! I vilka andra frågor är ni i så fall beredda att kompromissa och överlåta beslutanderätt till regeringen? Det är rätt anmärkningsvärt att man av rädsla för att ta en debatt om trängselavgifterna backar från hela principfrågan. Jag måste säga att jag är överraskad över att hållfastheten i en överenskommelse med moderaterna inte är större än att de i ett sent skede i debatten kan backa ut från den i kammaren.
Fru talman! Vi är inte rädda för att ta debatten om trängselavgifter i Stockholm. Den tar vi väldigt gärna.
Fru talman! Jag blir upprörd över det sätt som moderaterna hanterar den här frågan på. I absolut sista stund under dagens debatt kommer det besked från moderaterna att de i morgondagens omröstning tänker driva en egen linje, nämligen rösta för att trängselavgifter inte bör utredas av Stockholmsberedningen. Det må de göra, men konsekvensen av detta måste rimligtvis vara att moderaterna avstår och låter "betydande majoritet" ska tillämpas. Min tilltro till uppgörelser med moderaterna blir i fortsättningen noll. Hur ska vi kunna träffa uppgörelser i utskotten om de spricker i sista eller näst sista inlägget? Detta är förödande för möjligheterna att över huvud taget ha någon tilltro till moderaterna, vilka som jag uppfattar det konsekvent driver linjen att saker ska hanteras med enkel majoritet i riksdagen, i landstingen och i kommunerna. Det är detta som principfrågan kommer att handla om i morgon. Socialdemokraterna och Vänstern kommer att driva igenom att vi fortsättningen inte ska ha denna ordning. När moderaterna i omröstningen finner att deras förslag inte vinner gehör vädjar jag till dem att åtminstone i den sista omröstningen ansluta sig till de övriga partier som trott att de hade en majoritet i utskottet.
Fru talman! Jag kan med hänsyn till den motion som jag har väckt inte avhålla mig från att ställa en motfråga: Är de övriga beredda att ta avstånd från trängselavgifter oavsett hur man räknar röster? Dessutom sägs det att det är oanständigt att yrka bifall till en motion. Jag har försökt att påtala att detta inte handlar om större eller mindre majoriteter i den ena eller den andra församlingen. Det här är faktiskt någonting som påverkar ett stort antal människor i Stockholm. Människor kommer inte att kunna åka till sina arbeten, och det betyder att de kommer att hindras att välja jobb. Vi kommer att sätta stopp för tillväxten. Vilka som är beredda att stötta den linjen är den viktiga frågan.
Fru talman! Jag nämnde att jag har respekt för att vid den omröstningen må Moderaterna försöka samla motståndet mot att det över huvud taget införs trängselavgifter. Men i nästa läge kommer en avgörande fråga huruvida sossarnas och Vänsterns reservation ska vinna gehör eller den tilltänkta utskottsmajoritetens förslag, dvs. att vi med enkel majoritet ska avgöra frågor i framtiden i riksdag, landsting och i kommuner. Om Moderaterna tyckte att detta var en viktig fråga, varför föreslog inte Moderaterna i trafikutskottet att detta skulle föreslås riksdagen? Trafikutskottets moderater har inte brytt sig om att under utskottets behandling yrka bifall till motionen. Det hade varit rimligt att göra. Jag respekterar att det är en annan fråga huruvida vi samlar en majoritet mot trängselavgifter eller inte, men i den demokratiska frågan är det ett oerhört svek om Moderaterna i slutomröstningen väljer att avstå.
Fru talman! Det är lite anmärkningsvärt att jag som riksdagsledamot ska överösas med invektiv för att jag faktiskt har tagit mig rätten att yrka bifall till ett yrkande i min motion. Jag tycker att det är en så viktig sakfråga att den inte kan lämnas därhän. Oavsett majoritetsregler och hur man räknar röster gäller det att sätta stopp för projektet. Det gör att regeringen kommer undan att man inte har satt av ett öre i propositionen för att lösa vägproblemen i vår huvudstad.

Fru talman! Det här är sista inlägget i en lång dags färd mot natt. Det har verkligen hettat till mot slutet. För att slippa eventuella frågor hur Folkpartiet ställer sig angående den nu behandlade frågan kan jag säga att vi står bakom utskottet. Vi ogillar trängselavgifter och biltullar av alla de slag, men vi är ändå beredda att ställa oss på utskottsmajoritetens sida. Det är ett bekymmer att Stockholmsregionen är så i bakvattnet när det gäller utvecklingen. Det tycker åtminstone många av oss som bor i Storstockholmsregionen. Stockholm är ändå motorn för hela Sveriges framtida välstånd. Kommunikationsapparaten måste rustas upp och byggas ut. Det är självklart. Det har faktiskt inte hänt någonting på de senaste tio åren sedan den senaste delen av tunnelbanan byggdes ut. Essingeleden invigdes på mitten av 1960-talet. Det är faktiskt statsmakterna som bär ansvaret för att Stockholm hela tiden kommer i bakvattnet. Men det är kanske inte bara statsmakterna utan också många riksdagspolitiker. Därför är jag belåten över att många av de socialdemokrater jag har lyssnat på under dagen verkligen går ut och tar strid för Stockholmsregionens utveckling. Det är bara beklagligt att inte era regeringskolleger är mer lyhörda för den mycket berättigade kritik som länets socialdemokrater för fram i de här frågorna. Vi liberaler kräver att för att komma till rätta med trafikinfarkten i Stockholmsregionen att man bygger en komplett ringled. Den är nödvändig för att Stockholms innerstad ska fungera med alla de transporter som stadens företag och invånare behöver. Då är ringen med Österleden den enda lösningen som gör det möjligt att avlasta innerstaden och skapa en bättre stadsmiljö. Det är ett nationellt intresse att huvudstaden fungerar. Vi liberaler kräver också att vägnätet till Arlanda flygplats i länets norra delar byggs ut. Principen för finansieringen är mycket enkel. Det är den nu gällande principen som ska gälla. Staten bekostar det statliga vägnätet. Kommunerna betalar kommunala gator och vägar. Landstinget betalar kollektivtrafiksatsningen. Det finns inga skäl för att våra invånare ska beläggas med extra statlig vägskatt bara för att staten har avstått från investeringar i vårt län efter det att Essingeleden byggdes. Jag tänkte ta upp en annan väg som är viktig för mig, nämligen färjekommunikationen till Gotland. Även här finns det stort politiskt intresse, men tyvärr händer inte det vi tycker ska hända. Staten har huvudansvaret för att det kan uppehållas en god bastrafik. Det handlar inte enbart om pris och tillgänglighet utan det handlar också om långsiktighet och stabilitet. Människor som väljer att bosätta sig på Gotland ska veta att de kommer att kunna ta sig från Gotland till fastlandet på ett säkert sätt. Gotlandstrafiken är deras väg till fastlandet. Den oro som gotlänningarna känner för den olösta frågans konsekvenser är mycket begriplig och måste respekteras. Gotlandstrafiken har nyligen utretts i ett betänkande. Vi är många som undrar varför det inte händer någonting. Fru talman! I fråga om utbyggnaden av riksväg 73, som så många här har talat om, är det för mig obegripligt varför den inte kan göras snart. Det kommer ständiga löften om detta, men tyvärr får vi vänta. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 30.

Fru talman! Nu övergår vi till något som också är ganska hett. Det är betänkande TU7, som handlar om förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen. Jag börjar med att yrka bifall till reservation nr 1.

Jag har i ett tidigare skede KU-anmält näringsministern. Men Näringsdepartementet fortsätter att handlägga frågorna på ett lika undermåligt sätt. Till skillnad från de andra skandinaviska länderna kunde inte den svenska regeringen i september 2001 redovisa ett eget och berett förslag, utan i stället uppmanade man riksdagen att med mycket kort varsel och på egen hand "processa" igenom statliga garantier, som om de skulle falla ut skulle leda till statliga utgifter på i varje enskilt fall 18 miljarder svenska kronor. Den proposition som regeringen överlämnade i oktober var så försenad att den då rådande garantitiden hade löpt ut, vilket föranledde regeringen att uttala att de i oktoberpropositionen föreslagna garantinivåerna skulle gälla retroaktivt. Situationen var densamma i november 2001, när regeringen för en tredje gång vände sig till riksdagen. november, trots att den är undertecknad den 22 november. I dag är det den 13 december. Det är alltså flera veckor som vi nu ska fatta retroaktivt beslut om. Jag menar att regeringen med det här visar nonchalans inte bara mot riksdagen utan också mot flygbranschen. Fru talman! Vad vill då regeringen? Ja, regeringen vill att de statliga garantiåtaganden som är kopplade till flygbranschens försäkringsskydd ska förlängas en tredje gång och gälla fram till utgången av januari 2002. Regeringen överväger denna gång att begränsa garantierna för flygbolagen mellan 150 och 750 miljoner US-dollar. Inget flygbolag har nu gått upp till de 18 miljarder kronorna. Man kan konstatera att egentligen har inget nytt och väsentligt hänt sedan riksdagen i slutet av oktober beslöt att förlänga det statliga garantiåtagandet vad gäller försäkringsskyddet för flygbranschen. Vad som hände i New York var att de amerikanska försäkringsföretagen ensidigt ändrade på gällande försäkringsvillkor och friskrev sig från risker vid krigshandlingar, terrorattacker och liknande händelser. Det gav belägg för att flygbranschens försäkringsskydd, utarbetat i samarbete mellan dem och försäkringsbranschen, inte fungerade. Detta har varit anledningen till att många stater har tvingats ställa upp med statliga garantier, som kompenserade för de åtaganden som försäkringsbranschen tidigare utfäst. Vi som har kunnat studera försäkringsbranschen under den här tiden kan se att där råder en stark oligopolsituation. Kanske fungerade inte heller flygförsäkringsbranschen före den 11 september. Det vet vi inte så mycket om, eftersom vi då inte hade tittat närmare på det, vilket vi nu har fått möjlighet att göra. Av naturliga skäl sker det nu en anpassning till de nya förhållanden som råder efter den 11 september. Vi ser också, vilket framgår av Riksgäldskontorets kommentarer, att nya aktörer kommer fram som är beredda att teckna försäkringsavtal med flygföretagen. 275 flygföretag har redan tecknat försäkringsavtal. Den ursprungliga garantin på 1 750 miljoner US-dollar har krympt, och regeringen överväger nu att begränsa den aktuella garantin mellan 150 och 750 Fru talman! Enligt vår principiella mening bör förlängning av statliga garantier för återställande av försäkringsskydd inom flygbranschen ske endast i de fall och i den omfattning det inte är möjligt att teckna rimliga försäkringar på den reguljära marknaden. Det är också i sammanhanget angeläget att den avgift som svenska flygföretag betalar till Riksgäldskontoret för att täcka statens finansiella risk och administrativa kostnad ligger på en nivå som är konkurrensneutral i förhållande till vad andra flygföretag betalar för sitt försäkringsskydd. Det finns nämligen också en rad andra orsaker till att vi har fattat det beslut som vi har reserverat oss för i utskottet. Det är att vi ser att fram till mars månad 2002 kommer det att vara väldigt svårt att få en fungerande flygförsäkring. Både USA och Japan har ställt upp med garantier för sina flygföretag, och det gör att det är svårt att få en fungerande konkurrens. USA har t.ex. utställt 18 biljoner dollar till sina flygbolag, varav 3 biljoner är för säkerheten. Liknande har även den japanska staten gjort. Dessutom har vi en rad exempel från andra länder, som inte bara har ställt ut garantier utan också har givit subventioner till sina flygbolag. Vi menar att inte förrän i slutet av mars nästa år kan en flygmarknad och flygförsäkringsmarknad komma i gång på allvar. Fru talman! Det är väldigt otillfredsställande att en rad medlemsländer inom EU inte i full utsträckning respekterar de inom Ekofin och av EU:s transportministrar uttalade rekommendationerna. De riskpremier som är kopplade till de utställda statliga garantierna och som flygbolagen faktureras varierar nu från 0 kr i ett land till uppemot 32-33 kr per passagerare i ett annat land. Dessa former av förtäckt subventionering av de nationella flygföretagen hämmar enligt vår uppfattning en nödvändig konkurrens till flygbolagens fromma. Sverige bör verka för att EU med kraft kontrollerar efterlevnaden och utfärdar sanktioner mot de länder inom den europeiska unionen som inte respekterar utfärdade guidelines. Här måste jag faktiskt säga att Bosse Ringholm på ett mycket bra sätt har företrätt de svenska synpunkterna i Ekofinrådet. Där framställde han att ministrarna nu snabbt skulle ta bort garantierna och också följa reglerna när det gällde att betala vad det kostade att få de statliga garantierna. Det är självklart att enskilda stater själva och i samverkan inom EU, ICAO och WTO kraftfullt ska medverka till att vi så fort som möjligt kan återgå till förhållanden där marknaden helt och fullt kan erbjuda försäkringar som täcker de olika risker som är kopplade till privat flygverksamhet. Den svenska regeringen uppmanas att i de forum där de aktuella problemen hanteras kraftfullt agera för en snabb återgång till förhållandena före den 11 september 2001 och att de utställda garantierna därför återtas så fort som möjligt. Från moderat sida är vi övertygade om att så fort som försäkringsmarknaden och flygbranschen får klart för sig att de inte framöver kan påräkna statliga garantier kommer kravet på marknadslösningar att uppfyllas. Det är därför som vi har reserverat oss. Vi anser nämligen att om man ger regeringen ett uppdrag att fortsätta att förlänga de här garantierna finns det en risk att man inte ens efter mars 2002 kommer att försäkra sig på marknaden. Men det finns möjligheter. I det här läget borde det kunna finnas möjligheter för den svenska regeringen och för de europeiska flygföretagen att se över hur de ser ut och hur de fungerar. Marknaden i Europa är väldigt splittrad. De flesta flygbolag har dålig likviditet - de är alldeles för små. Det här skulle alltså kunna vara en möjlighet att avreglera flygmarknaden och med kraft göra det så att statligt ägda flygbolag runtom i världen kunde privatiseras. Då skulle vi plötsligt kunna få en ordentlig konkurrens. Statliga subsidier bör inte utgå till flygföretag som i dag drabbas av en minskning i resandet bara på grund av den rådande konjunkturnedgången. Det ser vi nämligen också. I EU pågår för närvarande en diskussion om hur många dagar ett flygbolag ska få ersättning av sin stat. Just nu räknar man med fyra dagar, men det finns en diskussion om att det ska bli ännu längre tid. Jag menar att flygföretagen måste lösa detta själva. Med hänsyn till den här marknadssituationen inom det internationella flyget och risken för att dessa brister permanentas bör riksdagen i samband med behandlingen av regeringens proposition besluta att tillhandahålla statliga garantier i första hand begränsade till belopp mellan 150 och 750 miljoner US dollar. En uttalad strävan måste vara att de ska gälla längst till den 31 mars 2002. Tiden fram till dess bör Sverige använda för att i första hand inom den nordiska marknaden, i andra hand inom den europeiska och ytterst på den internationella flygmarknaden tillsammans med EU:s övriga medlemsländer och inom ramen för ICAO och WTO utarbeta internationella regler som tillgodoser rimliga krav på konkurrensneutralitet vad gäller statliga garantier och andra former av statliga subventioner. Det finns kanske också möjlighet att i det här läget titta på de gällande principerna för slottider, som ytterst också leder till konkurrensbegränsningar och svårigheter för nyetablerade flygföretag att få rimliga tidtabeller. Jag bör kanske, fru talman, sluta mitt anförande med att säga att vad jag som arbetar med flyg hoppas är att vi ska få i gång flyget. Det är viktigt att vi får i gång flygförsäkringsmarknaden. Efter ett besök på några av världens stora flygplatser den senaste tiden tycker jag att det är tragiskt att i första hand se kpistar och inte passagerare. Jag vill se fler flygpassagerare.

Fru talman! Jag beklagar att ordinarie talare har fått förhinder. Nu återkommer regeringen ytterligare en gång och vill förlänga flyggarantierna t.o.m. den 31 januari år 2002. Resultatet i utskottet blev "tills vidare". En förlängning av flyggarantierna tills vidare ter sig som alltmer orimlig i dag, när det finns marknadslösningar för gällande försäkringar. Skillnaden mellan kostnaden för den statliga flyggarantin inklusive en riskrelaterad avgift och försäkringspremien är på den öppna marknaden nu endast 45 cent per person och resa, dvs. ca 4:70 kr per resa. Det finns alltså i dag möjligheter för SAS att teckna en försäkring på den öppna marknaden med endast denna lilla kostnadsskillnad. Det finns därför i dag inte något skäl för att gå med på majoritetens begäran om en förlängning med tidsangivelsen tills vidare. Vi yrkar därför avslag på utskottets förslag i betänkandet och bifall till reservation 3, fru talman.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 4.

Detta gällde åtminstone i några dagar, för ganska snabbt fanns det erbjudanden på marknaden om försäkringar. Här uppstod genast den första undringen, och den är: Varför har inte SAS och andra flygbolag tecknat försäkringsavtal som är långsiktiga och hållbara över tiden? För mig förefaller det självklart att vid ingående av avtal i många andra sammanhang så utformas en ändringsklausul så att en förändring av avtalet rimligtvis godkänns av båda parter. I det här fallet borde SAS ha haft en möjlighet att lägga in sitt veto när det gäller huruvida en förändring ska ske eller ej, men det tycks inte ha varit fallet. Man kan undra varför inte SAS hade en sådan försäkring. Skulle det ha blivit dyrare? Är det så att marknadskrafterna i form av SAS gör precis som det passar sig ur ekonomisk synvinkel, och ropar på staten så fort det går dem emot? Har det inte ens varit möjligt att förutse flygkatastrofer av den art som skedde i New York? Tidigare har flyget fått betala sina försäkringar precis som andra transportslag, men nu ska det bli ett slags socialistiskt frälse som får sina försäkringar betalda av medborgarna. Det som är riskabelt är dyrt att försäkra. Det vet alla som t.ex. dyker eller åker motorcykel. Varför just flyget nu ska undantas från denna princip motiveras med att fungerande flygtransporter är ett intresse för såväl staten och näringslivet som samhället i övrigt. Regeringen anser att det vid allvarliga störningar på flygmarknaden finns ett legitimt intresse av att staten temporärt träder in och ger garantier och andra stödåtgärder när alternativet annars kanske är att dessa transporter upphör helt för kortare eller längre period. Att det finns andra sätt att kommunicera, för kortare eller längre period, tycks vara främmande för regeringen eftersom dessa alternativ inte finns analyserade och redovisade, vare sig förra gången eller nu. Det torde vara rimligt att bedöma att näringslivets behov av transporter, i den mån de inte kan tillgodoses med andra transportmedel än flyg, skulle kunna tillgodoses med hjälp av videokonferenser, e-post, telefon, telefax, telex m.m. under en kortare eller längre period. Är det månne så att hotet från SAS om att lamslå en del av samhällets infrastruktur har fått de borgerliga partierna att ställa upp på denna statssocialism? Vi vet att mycket blev dyrare och besvärligare efter den fruktansvärda tragedin i USA. Att försäkringsbolagen har gjort en annan riskbedömning och inte längre anser sig kunna leva upp till eller klara av utlovade ersättningar vid olyckor är en del av detta. Förut var det försäkringsbolagen som stod för de kostnaderna. Så bör det också vara i framtiden. Frågan ska inte lösas av staten, utan på marknaden; inom ramen för det storkapital som både försäkringsbolagen och flygbolagen tillhör. Nu har staten dock bestämt sig för att bli flygbolagens försäkringsbolag. Det är nygammal planekonomi, och det är olämpligt. Det har hänt mycket sedan riksdagen först behandlade frågan. För de svenska flygbolagen finns det i princip två alternativa lösningar på marknaden. Ett av alternativen har tecknats av över 250 flygbolag världen över. Värt att notera är att SAS numera sänkt sitt försäkringsskydd och nu endast tecknar sig för en garanti med en ersättningsnivå på 750 miljoner US Förklaringen från SAS till denna omsvängning i frågan är häpnadsväckande. I ett TT-meddelande från 24 november förklarar Hans Ollongren, som är ansvarig för myndighetsfrågor vid SAS, det så här: Att det har legat på den höga nivån tidigare har skett rent slentrianmässigt. Det som hände i USA har skapat en annan medvetenhet, och 750 miljoner dollar är en rimlig nivå i dagsläget. Sedan avslöjar han orsaken till önskan från SAS att staten ska gå in och ta på sig uppgifter när han säger: Den lösning som finns i dag kräver att man binder sig på ett år. Det finns väldigt mycket som tyder på att marknaden förändrar sig och att prisbilden är helt annorlunda i januari. Vad är det som pekar på det? Är det inte bra att binda sig på ett år? Då spelar det ju ingen roll hur saker och ting förändras, för försäkringen gäller ändå. Tror SAS och regeringen att kostnaderna för en försäkring kommer att återgå till den nivå som gällde före 11 september? För flygplatser och s.k. handlingsföretag finns nu möjlighet att teckna en försäkring för ett skydd upp till 50 miljoner US-dollar. Luftfartsverket, i sin egenskap av flygplatshållare, har tecknat en garanterad försäkring på 1 100 miljoner US-dollar. Här har regeringen dock inte argumenterat för att det finns något behov av andra försäkringslösningar än den som marknaden i nuläget kan erbjuda, utan räknar in dessa aktörer i det, som regeringen föreslår, statliga åtagandet. En annan lustighet i sammanhanget är förslaget från trafikutskottets majoritet om att ge regeringen ett bemyndigande utan tidsgräns, dvs. att statens ekonomiska förpliktelser i form av garantier till försäkringsbolagen för att återställa försäkringsskyddet till samma omfattning som tidigare ska gälla tills vidare. Finansutskottets majoritet, och där håller jag med dem, tycker att det är angeläget att riksdagen återkommande ges tillfälle att pröva om tidigare angivna förutsättningar för garantigivningen alltjämt är giltiga eller om de ändrats i något viktigt avseende. Miljöpartiet de gröna anser att staten inte bör ikläda sig något sådant garantiansvar för återställande av försäkringsskyddet för flygbolag. Flygbolagens försäkringsskydd är en fråga som bör lösas av marknaden på rent kommersiella villkor.
Fru talman! Jag tycker att Mikael Johansson raljerar ganska hårt här. Det är ju inte så att flygbolagen inte ska klara av det här på en marknad. Gör en jämförelse med SJ. Om SJ skulle drabbas av krig eller terrorism, skulle det då inte vara statens uppgift att se till att reglera det som hände efteråt. Jag anser att statens roll i det här sammanhanget är att se till att det finns en marknad att agera på. Staten ska ge ramen. Sedan ska bolagen klara av marknaden. Jag tycker att det är oerhört viktigt att se att statens roll är att skydda företagen från terrorism, och det var det som man skulle göra i första skedet. Sedan var det faktiskt flygförsäkringsbolagen som ensidigt sade upp avtalen, därför att ingen hade tänkt sig att detta skulle kunna inträffa. Sedan håller jag med Mikael Johansson om att det hade varit bra om den här marknaden hade varit mer marknadsanpassad och mer konkurrensutsatt, därför att nu är det ett oligopol, och jag tycker inte att marknaden fungerar. Skälet till att vi vill utsträcka slutpunkten till mars är just att vi bedömer att så länge de stora subventionerna finns både i Japan och i Amerika kommer marknaden inte att fungera. Med 18 biljoner dollar i ryggen hos de amerikanska flygbolagen finns det för en svensk liten spelare inte så mycket att göra. Det är bara att avvakta.
Fru talman! Jag tolkar det som att det finns en marknad redan i dag. Om man ska köra med lite raljerande argumentation kan man säga att över 250 flygbolag inte kan ha fel. Det finns även flygbolag inom EU och t.o.m. en stat som tycker att den här flyggarantin inte ska ges. Birgitta Wistrand anser att försäkringen ensidigt har sagts upp. Det kan ju bero på att avtalet var tecknat på fel sätt. Varför hade inte SAS ett långtgående åtagande gentemot försäkringsbolaget? Varför hade man inte en långsiktigt hållbar försäkring för det här? Detta är viktigt att påpeka. SAS kan ju inte slarva med den här saken. Vi kan inte som stat, bara för att SAS gör en annan bedömning, hela tiden rätta till det hela och agera som någon slags morsa.
Fru talman! Alla flygbolag hade långsiktiga åtaganden. Ändå drabbades de av de här uppsägningarna, som säkert var olagliga och felaktiga enligt avtalet. Men ibland inträffar det som inte kan inträffa. Om vissa typer av handlingar begås sägs också enskilda personers försäkringsavtal upp, även om de är långsiktigt tecknade och betalda.
Fru talman! Det är egentligen inte så mycket att tillägga mer än att det tyvärr är så att flygförsäkringsbolagen är så konstruerade att de inte kan klara av den här typen av belastningar som kan uppstå. De har alltså utlovat någonting som de inte kan hålla. Det är ju väldigt olyckligt och tyvärr lite missvisande om de ska fungera som företag. Jag skulle tappa förtroendet för dem.

Fru talman! För tredje gången på kort tid behandlar vi denna fråga ännu en gång. Skälet till detta är problemet med att försäkringsbolagen ännu inte har tagit sitt tidigare fulla ansvar för att försäkra aktörerna på flygmarknaden. Problemet uppstod, som vi alla vet, i samband med de tragiska händelserna i USA den 11 september. Vi räknade alla med att det skulle lösa sig på mycket kortare tid än vad som har visat sig vara fallet. Tyvärr har inte situationen underlättats av de olyckor som inträffat under den mellanliggande tiden. Fru talman! Nu är situationen den att det inte finns tillräckligt försäkringsskydd för flygplatser och s.k. När det gäller försäkringar för flygbolag görs bedömningen att marknaden inte har återhämtat sig till fullo. Att utskottet har varit tvunget att skyndsamt behandla denna fråga tre gånger på kort tid tycker vi har varit mycket otillfredsställande. Därför anser vi sledamöter i utskottet att riksdagen bör ge regeringen till känna att bemyndigandet till regeringen ska ges tills vidare, dvs. utan tidsbegränsning. Trafikutskottet anser vidare att det är väsentligt att garantigivningen kan avvecklas så fort som möjligt. Det är enligt vår mening även angeläget att de skandinaviska länderna, som har ägarintressen i SAS, och övriga EU-länder kan finna gemensamma lösningar. Regeringen bör inom EU verka med kraft för att det statliga stödet avvecklas. Vidare är det, som både regeringen och finansutskottet framhåller, angeläget att garantierna så länge de finns kvar begränsas så mycket som möjligt. Trafikutskottet anser till slut att regeringen senast när den statliga garantigivningen upphört för riksdagen bör redovisa vilka beslut regeringen fattat med stöd av bemyndigandet. Fru talman! Jag vill med vad jag här anfört yrka bifall till trafikutskottets förslag.

Fru talman! Då beslutet är grundat på den utveckling som vi har haft under de tre gångna månaderna ser jag inte någon sådan risk. I stället uppfattar jag situationen på det sättet att regeringen även fortsättningsvis kommer att arbeta för att stödet avvecklas så snart som möjligt. Det har vi dessutom understrukit i vårt förslag.

Fru talman! Enligt vår mening är grundförutsättningen för att man ska kunna etablera en fungerande marknad att de olika aktörerna på marknaden agerar utifrån liknande spelregler. Detta gäller oavsett om vi pratar om fiske och jordbruksnäringen och landets alla åkare eller om flygindustrin. Denna grundinställning är huvudorsaken till att vi stöder dagens betänkande och ställer oss bakom att riksdagen ännu en gång förlänger de statliga garantierna för den svenska flygbranschen. Samtidigt finns det de som hävdar att riksdagen därmed underminerar möjligheten att det åter ska växa fram en fungerande försäkringsmarknad för flygbolag vad gäller olyckor förorsakade av terrorism eller krig. Detta resonemang visar att man inte vägt in alla de aspekter som majoriteten i trafikutskottet grubblat på innan förslaget lagts fram i kammaren. Fru talman! Vi kan i dagsläget inte bedöma hur stor risken är för ytterligare attentat liknande dem som skedde den 11 september. Även om kriget i Afghanistan nu ser ut att närma sig en lösning med en ny regering pågår en upprepning av våldet i Israel. De grupper som slog till mot USA använde bl.a. den senaste konflikten för att motivera anfall mot mål i västvärlden. Den internationella osäkerheten fick försäkringsbolagen att säga upp sina försäkringar gentemot flygbolagen och regeringar runtom i världen att införa statliga flyggarantier. Enligt förslag från EU ska staterna ta ut en relevant och marknadsmässig avgift för den garanti man ger till flygbolagen. Detta görs också i de flesta länder, men undantag finns tyvärr, vilket bl.a. missgynnar SAS på den gemensamma flygmarknaden. De tre skandinaviska delägarna tar alla betalt för försäkringsgarantin. Norge och Danmark har redan beslutat om förlängda garantier, och vi kommer tyvärr inte att göra det förrän i morgon bitti trots att den senaste garantin föll den 23 november. För att SAS ska verka under likvärdiga förhållanden bör Sverige göra detsamma ännu en tid. Fru talman! I dag är dock läget betydligt gynnsammare än för en månad sedan. Flera möjligheter till privata försäkringar växer fram samtidigt som flygbolagen ser över sina försäkringsbehov. Men de privata alternativen ger inte samma försäkringsskydd som de statliga försäkringarna ger garantier för. Den statliga garantin täcker fler enskilda olyckstillfällen än de privata alternativen. Diskussioner pågår även inom EU om när man ska upphöra med de nuvarande garantierna. Inriktningen i förhandlingarna vid de beslut som fattas i de olika länderna är tydlig. Man ska så snart som möjligt återgå till traditionella marknadslösningar. Fru talman! Det var mot bakgrund av osäkerheten och behovet av en likartad marknad som vi kristdemokrater tillsammans med Centern skrev en motion som Socialdemokraterna nu ansluter sig till. Trafikutskottets ställningstagande innebär att regeringen hädanefter utan att gå till riksdagen får besluta om de statliga garantiernas förlängning och upphörande. Utgångspunkten är att de så snart som möjligt ska avvecklas. När det är gjort ska regeringen i en skrivelse till riksdagen redovisa hur ärendet hanterats. Denna linje gynnar enligt vår mening framväxten av fungerande marknadslösningar samtidigt som den ger de flygbolag som har flygplan stationerade i Sverige en rimlig konkurrenssituation. Vi ställer oss därför bakom trafikutskottets förslag i betänkandet.

Fru talman! Varför ska staten garantera försäkringsskyddet för flyget? Det är den fråga som trafikutskottet borde ha besvarat i sitt betänkande, men det har man enligt min uppfattning inte lyckats med. Huvudpunkten är att det inte finns fungerande marknadslösningar. Det är inte sant. Det finns försäkringsbolag som både vill och kan ge försäkringsskydd mot premier som speglar risken. Finansutskottet skriver i sitt yttrande att eftersom flygbolagen sänkt nivån på försäkringsskyddet "skulle bolagen i princip ha kunnat klara sig med de befintliga marknadslösningarna". Varför då inte låta flygbolagen teckna försäkringar till marknadspris? Huvudanledningen kan inte vara att marknadspriset skulle vara avskräckande högt. Den väsentligaste orsaken tycks i stället vara att försäkringsbolagen kräver ettårsavtal för tecknande av försäkring: "Bolaget kan därför inte snabbt byta försäkring om andra, billigare alternativ skulle dyka upp på marknaden". Med det argumentet skulle man kunna diskutera statliga garantier för de flesta företag och personer i landet. Vem vill inte ha ett avtal som är billigare och bättre och kunna hoppa av från det befintliga avtalet om det dyker upp något bättre? Vi betalar premier för våra hem och bilförsäkringar hel eller halvårsvis. Premier går upp och ned men under avtalstiden ligger de fast. Det har staten absolut ingenting att göra med. Är det flygbolagen man ska värna om eller är det försäkringsbolagen? Båda behövs, och var en får göra sina affärsbedömningar. Det ska vi i riksdagen inte lägga oss i. Fru talman! Med detta bristande underlag ska Sveriges riksdag besluta om att fortsätta utfärda statliga garantier: "Detta är nödvändigt eftersom marknaden till fullo inte har återhämtat sig" som det står i betänkandet. Men sedan när är det skattebetalarnas uppgift att träda in på arenan om en vara eller tjänst ökat i pris? Det bästa sättet att få i gång en fungerande marknad är att se till att det finns en efterfrågan. Om staterna tar på sig hela risken kommer det inte att finnas någon efterfrågan på försäkringar. Inom hela det internationella försäkringssystemet är man klart intresserade av att försäkra flygbolag. Så har det varit tidigare och så kommer det att vara i framtiden. Det har varit, och kommer också att vara, en lönsam affär. För bolag som SAS är det också möjligt att förhandla till sig attraktiva premier. För detta talar att de skandinaviska länderna inte kan anses vara i någon särskilt farlig riskzon för terrorverksamhet men framför allt att svenska bolag under många år haft en mycket låg skadefrekvens. Det är precis som bilförsäkring; många skadefria år - ökad bonus. Om Sveriges riksdag bestämde sig för att nu upphöra med garantierna skulle det vara möjligt att på kort tid åstadkomma bra försäkringslösningar för svenska flygbolag. Vi är ett litet land. Flygbolagen tillhör inte de allra största. Det är idealiskt för försäkringsbolagen att visa att de vill vara med på marknaden. Och premierna för försäkringsskyddet ska naturligtvis tas ut av dem som utnyttjar flygbolagets tjänster och inte belasta skattebetalarna. En helt annan aspekt bakom att vi ska avslå trafikutskottets förslag är att det inte kan vara vettigt att riskera skattebetalarnas pengar på detta sätt. Försäkringsbolagen återförsäkrar sig i ett finförgrenat återförsäkringssystem som gör att risken just finfördelas. Men med statliga garantier står staten ensam för hela risken i händelse av en inträffad skada. Detta är ur risksynvinkel oansvarigt. Sverige har en historia av missriktade statliga ingrepp i ekonomin. Jag kan bara erinra om subventionerna till varvsindustrin på 70-talet. Det är ett exempel som borde vara tillräckligt avskräckande. Fru talman! Det var befogat att ge garantier till flygbolagen för försäkringsskydd omedelbart efter chockvågorna efter den 11 september. Men i dag, tre månader senare, finns det marknadslösningar. Då ska absolut inte Riksgäldskontoret tvingas ägna sig åt risktagande i denna storleksklass. Jag yrkar därför bifall till motion T68 av Anna
Fru talman! Jag vill bara mycket kort komma med tre små synpunkter på det här inlägget och över huvud taget lite grann beröra vad som har sagts i debatten. Det är inte prisbilden som är huvudskälet till att staten bör titta på det här. Det är helt korrekt som de flesta säger, att det är en liten skillnad mellan de privata alternativen och det statliga när det gäller prisbilden. Det är inte där kärnan ligger. Den ligger i frågan: Vad inträffar om något händer? Vad är det då man får ut? Att döma av vad vi har kunnat få fram hittills av de privata lösningarna garanterar man ett belopp, men det gäller oavsett hur många skadetillfällen det handlar om inom den försäkringssumman. Den statliga garantin garanterar däremot för varje olyckstillfälle, och det är en oerhört stor skillnad. Sedan gäller det riskbedömningen, för det är klart att staten tar en risk. Nu är situationen sådan i Sverige att vi tillsammans med två andra länder äger ett flygbolag. Jag tror att det heter SAS. Oavsett om vi väljer dessa flyggarantier eller inte så tar vi såsom ägare av SAS denna risk. Om vi inte ger flyggarantin och det sker ett antal attentat med SAS-maskiner där vi blir skadeståndsskyldiga, så kommer vi nog snällt att få betala i alla fall i någon mån. Lite grann är det på det sättet att hur vi än vänder och vrider på oss så har vi nog byxorna nere. I sak är det nog en väldigt liten skillnad i priset. Men det är garantin som det handlar om. Och risken tar vi vad vi än gör. Den linje som vi driver bedömer jag därför som den bättre linjen.
Fru talman! Magnus Jacobsson, SAS ägs inte av svenska staten. Den svenska delen av SAS ägs delvis av svenska staten och delvis av svenskt näringsliv. Likadant är det i Norge och i Danmark. Det är i stort sett ett 50-50-ägande. SAS är börsnoterat och behandlas som vilket bolag som helst och ska naturligtvis ta sina affärsrisker. Poängen är ju inte att staten som delägare i bolaget skulle ta denna risk. Poängen är att försäkringsbolag har kommit till för att ta risker. De kalkylerar med detta - jag har egen erfarenhet av detta - de gör beräkningar, och de följer upp. Ibland händer det saker och ting och de får betala ut pengar, och då får de höja premierna. Sedan går det ett antal år, och de fyller på i kassorna. Det är ju hela idén med försäkringar. Och då ska inte en part, i detta fall svenska staten via Riksgäldskontoret, ta hela risken. Det är helt oansvarigt, eftersom Riksgäldskontoret i likhet med övriga statliga institutioner aldrig försäkrar sig. Det är ett åtagande som det inte finns några som helst rimliga proportioner med. Det andra som tas upp här är att skyddet är större i de statliga garantierna än vad som har erbjudits till dessa premier på marknaden. Men om man ställde dessa krav fullt ut och var beredd att betala dessa premier så skulle premierna vara högre. Men vill man ha det skyddet så får man betala för det. Varför ska detta subventioneras? Jag kan inte se någon anledning till att skattebetalarna ska stå för detta när det är de som reser och transporterar gods med flygplanen som ska betala det i konkurrens med andra samfärdsmedel.
Fru talman! Nu blir det mycket här. Varför ska detta subventioneras? Men det är inte subventionerat. Man betalar för det, och man gör det i likhet med de flesta andra europeiska länderna. Det resonemanget håller därför inte riktigt. När det gäller ägarfrågan, som jag egentligen var mer intresserad av, är det de facto så, även om det är ett 50-50-ägande, att vi inte kommer ifrån att vi har ett ansvar och att vi vid ett eventuellt attentat där man använder SAS-maskiner står där och måste förhålla oss till det. Då är det väl bättre att ha ordning och reda och ha en fungerande flyggaranti där staten aktivt inom både EU och i förhandlingar med USA och Japan och på annat sätt jobbar för att vi ska återgå till en marknadslösning. Vi är ju inte oense om att vi ska ha en marknadslösning. Frågan är bara om vi en gång i månaden ska diskutera det här i huset eller om vi faktiskt ska låta regeringen sköta denna uppgift och återkomma när det är klart. Jag för min del hoppas att det är långt före mars-april.
Fru talman! Vi tycks vara överens om att vi ska ha marknadslösningar. Då förstår jag inte att vi över huvud taget diskuterar prisnivåer osv. Ska det vara marknadslösningar så skapar vi en marknad genom att efterfråga försäkringstjänster. Men det finns ju ingen anledning, vare sig för de svenska flygbolagen eller för de andra europeiska flygbolag som på detta sätt får subventioner av de olika staterna, att efterfråga tjänsterna på marknaden. Om det inte var subventionerat så skulle de efterfråga tjänsterna på marknaden, och då skulle de finnas. Så är det.

Fru talman! Fattigdomen i världen måste utrotas. 1,2 miljarder människor hungrar fortfarande. Det är procentuellt något mindre än vad det tidigare har varit, men det totala antalet är fortfarande lika stort. Detta är naturligtvis alldeles oacceptabelt. Vi har en skyldighet att göra något åt detta problem, både av humanitära skäl och av etiska och moraliska skäl. Vi har hållit på i 40 år med bistånd. En del har vi lärt oss. Vi har t.ex. lärt oss att ett land som lever i absolut fattigdom på 20-30 år kan gå över till relativt välstånd. 1950 hade Ghana och Sydkorea exakt samma levnadsnivå. I dag är skillnaderna nästan totala. Det finns sex vägar på vilka man kan angripa fattigdomsproblemen. Den första är naturligtvis att mobilisera de egna resurserna i landet. Den andra är att mobilisera privat kapital - någonting som kommer att kräva multinationella regelverk i stället för de 1 600 bilaterala överenskommelser som i dag existerar. Därutöver är det naturligtvis handeln som är det viktiga. Handeln är mer än tio gånger större än biståndet för de fattiga länderna. Marknadstillträdet är naturligtvis A och O. Här handlar det framför allt om jordbruk och textil. För de fattigaste länderna gäller det jordbruksprodukterna. De subventioner som EU har för sitt jordbruk är fullständigt oacceptabla eftersom de sänker världsmarknadspriserna och ger de fattiga länderna ännu mindre betalt för sina produkter. Men även tullarna måste naturligtvis successivt avvecklas. För medelinkomstländerna och de lite längre komna av de fattiga länderna handlar det förstås om textiltullarna - industritullar på framför allt textilvaror. De måste bort. Vi kan inte heller lämna skuldfrågan därhän. Det är ett viktigt problem i dessa länder. Av de 12,5 % som de skuldtyngda fattiga länderna får i bistånd i förhållande till sin bruttonationalprodukt går drygt Det är naturligtvis en meningslös verksamhet. Man måste även göra en del systemförändringar i de fattiga länderna. Det handlar om mänskliga rättigheter, det handlar om rättsstat, det handlar om demokrati och det handlar om jämställdhet. Vi måste också ha ett bistånd. Men biståndet ska vara oljan i motorn - det som får utvecklingen att flyta. Det kan aldrig fungera om det ska vara bensinen i tanken. Det grundläggande för att åstadkomma ett utrotande av fattigdomen är naturligtvis att satsa på tillväxt. Men det handlar också om att världssamfundet satsar på globala nyttigheter. Det är sådant som stabila ekonomiska förhållanden, miljösatsningar, smittsamma sjukdomars behandling och andra liknande ting som brukar sammanfattas med global public goods. Det fordras konfliktlösning. Det fordras basal sjukvård och det fordras därutöver också regionalt samarbete. Den regionala handeln är ofta den viktiga delen av handeln för de fattiga länderna - i varje fall i de första stadierna av uppbyggnaden av en välfärdsstat. Utbildning är oerhört viktigt. Informationstekniken har gjort att vi också har fått en ny form av analfabetism, nämligen att inte kunna hantera en dator. Även detta måste man lära sig att reda ut och klara upp. Familjejordbruken måste stärkas, ofta i förening med jordreformer. Vi har fem sorters bistånd. Först och främst handlar det om resursöverföringar, där de stora summorna förs över till regeringarna i länderna. Där menar vi att man måste koncentrera sig på ett begränsat antal länder där man kan nå rejäla resultat. Sida är i dag verksamt i 116 länder. Vi tror att man behöver koncentrera sig betydligt och framför allt inrikta sig på Afrika, där fattigdomen fortfarande ökar. Sedan handlar det om kunskapsöverföring. Där menar vi att man gärna kan vara verksam över hela världen när det gäller teknik och IT, men inte minst också när det gäller att stärka de fattiga ländernas förhandlingsförmåga i de stora organisationerna som Katastrofhjälpen måste vara snabb. Det handlar ofta om att snabbt komma fram med lednings och kommunikationsutrustning. Den kan inte förutses. Man kan bara planera för att vara beredd till snabba insatser. De enskilda organisationerna är ofta väl förankrade, har lång tradition på platsen och betyder oerhört mycket för biståndsviljan i Sverige. Vi menar att det finns anledning att göra ytterligare insatser också här. En viktig funktion när det gäller biståndet är även demokratibiståndet. Där är enligt vår uppfattning de partinära stiftelserna av utomordentligt stor betydelse, och deras roll bör stärkas. Parlamentarikernas möjligheter och deras ställning i förhållande till presidentmakten i många länder är en väsentlig sak. När vi ska leda biståndsverksamheten handlar det om mål och resultatstyrning. Om vi ska kunna åstadkomma en mål och resultatstyrning måste vi ha mål som är tydliga, som är lätta att uppfatta, lätta att komma ihåg och inte för många. Och man måste ha mål där resultaten kan mätas, för annars kan man aldrig någonsin får en resultatstyrning. Vi vill, och det har vi sagt i många år, ha som det övergripande målet att utrota fattigdomen. Det står vi kvar vid. Det är ganska naturligt eftersom det enda gemensamma för de fattiga länderna är just fattigdomen - i övrigt är de ju i många avseenden disparata - och här menar vi fattigdomen i bred mening, alltså den politiska, ekonomiska och sociala fattigdomen. Sedan menar vi att millenniemålen, de mål som har förhandlats fram av FN, OECD, Världsbanken och IMF, ska vara de ledande målen när det gäller att utrota fattigdomen. Målen är åtta stycken. Det handlar om att utrota den extrema fattigdomen och hungern, att skapa en universell grundskolelutbildning, att öka jämställdheten, att minska barnadödligheten, att minska barnsängsdödligheten, att bekämpa hiv och malaria, att åstadkomma miljömässig hållbarhet och utveckla ett globalt partnerskap. Under dessa mål har 18 operativa mål antagits, och man har 40 indikatorer. Målsättningen är att halvera fattigdomen till år 2015. Det är ett realistiskt mål som t.o.m. utan stora svårigheter skulle kunna överträffas. Det är mätbara saker, vilket gör att man kan följa upp det hela. Till detta måste man foga ytterligare mål. Det handlar då om mål för demokrati, rättssamhälle och mänskliga rättigheter. Det är ingen svårighet att göra också dessa mål mätbara. Då får vi någonting som är hanterbart, mätbart och som vi kan följa upp. De är dessutom antagna av Sverige. Därför är det ganska självklart att vi ska leva upp till dem. Det är viktigt att utrota fattigdomen också av det skälet att u-länderna kan bli en viktig rekryteringsbas för de terroristorganisationer som ju hittills huvudsakligen har bestått av relativt välmående individer, men risken finns ju hela tiden där. I det svenska biståndets historia finns det tre märkesår som jag tycker att det finns all anledning att uppmärksamma. Det första är 1978, när regeringen Fälldin avskrev alla u-ländernas skulder till Sverige. De andra två är de år när vi betalade ut mer än en procent av BNP i bistånd. Det ena var under regeringen Ullsten, och det andra var under regeringen Vad är det som Moderaterna alldeles speciellt vill när det gäller samarbetet med de fattiga länderna? Ja, först och främst är det naturligtvis marknadstillträdet, att avveckla subventioner och tullhinder. Sedan tycker vi, och har tyckt länge, att skuldfrågan är viktig. Vi var först med särskilda anslag till skuldlättnader, speciellt i Afrika. Vi menar att år 2004 är det dags att avveckla de tungt skuldsatta fattiga ländernas skulder. Det handlar om 200 miljarder dollar. Med hänsyn till Sveriges andel av i-världens produktion skulle det för Sveriges del handla om 2 miljarder dollar. Det menar vi att Sverige som föregångsland bör ta på sig att avskriva 2004. Det blir lite av ett konkursförfarande, vilket är ett ganska elegant sätt att låta en ny ledning få lov att gå vidare utan att bära bördorna av skulderna från tidigare vanstyre. Det innebär också att vi jämfört med andra partier kommer att ha gjort en rätt rejäl insats under den kommande treårsperioden. Vi vill också ta upp frågan om avdragsrätt för gåvor till biståndsorganisationer. Vi föreslår en utredning om detta. Vår tanke är närmast att vi skulle hitta något som liknar det tyska systemet, där man får en automatisk avdragsrätt upp till en viss nivå för bidrag till vissa godkända organisationer, därför att det fordras naturligtvis en viss kontroll av sådan verksamhet. Vidare vill vi satsa på Afrika. Vi vill satsa särskilt på länder med s.k. good governments, god samhällsstyrning. Då vill vi naturligtvis förlägga Sidas utvecklingsenhet till Afrika och sikta på att successivt gå över till att länderna själva får hantera sin utveckling och att vi kan komma i en situation där vi bara bidrar med det ekonomiska stöd som behövs för detta. Vi vill ha mätbara resultat och menar alltså att utbetalningsmål inte är en bra väg men att millenniemålen är en bra väg att arbeta vidare på, och dessa menar vi att vi bör satsa på. I våra samarbetsländer, de som vi arbetar nära samman med, vill vi införa skolplikt. Barnen ska inte arbeta i fabriker och på fälten. De ska gå i skolan. Det ska vara ett grundläggande krav när vi går in med bistånd. Vi menar också att ingen kan granska sin egen verksamhet. Det är en omöjlighet. Därför behöver vi ett utvärderingsinstitut eller en utvärderingsfunktion som är oberoende av Sida. Vi vill också att alla projekt ska vara försedda med avvecklingsplaner. Dåligt bistånd blir inte bättre med tiden, och bra bistånd ska övergå i landets eget ägarskap. Därför ska man hela tiden ha avvecklingsplaner. Det finns många aktörer på detta område. Men inriktningen måste vara på de fattiga människorna och att höja deras levnadsnivå. Det handlar om många politikområden, och det fordras kongruens och mainstreaming i det arbete som vi nu sysslar med. Och det gäller att påverka EU som ju har oerhört stora reservationer, pengar, som aldrig har betalats ut och som måste komma till de mål de är avsedda för. Vi tror också att UNDP ska omformas och utvecklas till en representant för de fattiga länderna för att hjälpa dem i alla de förhandlingar som blir aktuella framöver. Jag vill passa på att yrka bifall till reservation 3. Fru talman! Detta är den sista debatt som Viola Furubjelke deltar i. Det känns väldigt tomt. Bakom allt viktigt finns det alltid någon människa i bakgrunden. Viola Furubjelke har betytt så oerhört mycket när det gäller att stärka riksdagens ställning på det utrikespolitiska planet. Hon har lett utrikesutskottet på ett sätt som vi alla uppskattat väldigt mycket. Hon har reformerat världens äldsta politiska organisation, Interparlamentariska unionen, på ett lysande sätt. Och alla parlamentariker som sysslar med utrikespolitik vet vem Mrs. Viola är. Hon är en legendar i dag. Vi vill från Moderaternas sida framföra vår stora uppskattning och vår tacksamhet för en beundransvärd politisk insats och för alla roliga upplevelser vi har haft tillsammans.

Fru talman! Ett fotbollslag i Ouagadougou, Burkina Faso, som tränar både för att bli bättre i fotboll och i demokrati, hur man fattar beslut. Utbildning för riksdagsförvaltningen i Vietnam för att den ska bli effektiv, för att den ska fungera och nå ut med information. Kvinnor kan-mässa och utbildning i jämställdhet och mänskliga rättigheter i Ukraina, Kazakstan och andra länder inom östbiståndet. Återuppbyggda broar i Honduras m.fl. länder efter orkanen Mitch. Allt detta är exempel på biståndsinsatser. Det är exempel på hur man kan stärka demokratin, hur vi kan stärka mänskliga rättigheter och ge katastrofbistånd samt bidrag till återuppbyggnad och utveckling. Det finns väldigt många fler. Det är därför med glädje som jag i dag kan konstatera att utrikesutskottet äntligen har tagit ett stort steg framåt vad gäller enprocentmålet, att vi har fastställt detta till år 2005 och att vi äntligen har socialdemokraterna med oss för att kunna ta detta steg. Vi ökar biståndet så att det för år 2004 blir 0,86 % av BNI. Det är en bit kvar, men det måste gå fort. Nu fattas bara Moderaterna, eftersom alla vi andra partier länge har drivit denna fråga. Från Vänsterpartiets sida är vi inte nöjda. Det kan ju inget parti vara när vi ser situationen i världen i dag. Vi har globala miljökatastrofer. Vi har miljoner barn som lider av undernäring, brist på skolgång m.m. Bertil Persson har beskrivit situationen väl. Den grundläggande frågan är: Hur ska vi förverkliga våra högtidliga löften? Det fattas ju inte sådana. Vi har millenniemålen från föregående år, men också en rad andra sammanhang, t.ex. FN-konferenser, där världens ledare har fattat beslut om vad som bör göras. Det är inte insikten och kunskapen som saknas. Nej, det som saknas är viljan att förverkliga de mål som har satts upp. Därför kommer den konferens för finansiering och utveckling som äger rum i Mexiko att bli avgörande. Där kommer det också att visa sig hur nödvändigt det är med samverkan mellan dels olika utvecklingsinstitutioner och stater, dels det privata kapitalet - hur illa en del av oss än kan tycka om det i princip. Det finns ingen annan väg framåt. Fru talman! Händelserna den 11 september kommer nog alltid att påverka livet för oss som lever i dag. Det kommer att finnas med, det förskräckliga som hände som inte får hända. Men jag kan ändå se att jag tror att det utvecklades något positivt efter detta, nämligen insikten hos alla stater om att vi måste samarbeta, att det måste till ett globalt samarbete och att klyftorna måste minska mellan fattiga och rika och mellan nord och syd i vår värld. Jag tror att vi alla är klara över att biståndet i sig inte kan lösa världens problem. Det är en spillra av det vi kan åstadkomma. Det är en rad andra saker som måste till. Det är handel. Det är minskade tullar. Det är näringslivets intresse för sunda investeringar med miljöriktiga och arbetsmässigt bra betingelser. Det är också att visa ett samband med flyktingar och att ta ansvar för den frågan. Dessutom är det att sätta stopp för krigsmaterielexport och att minska de militära satsningarna. De här frågorna kommer fram i den utredning om global utveckling, Globkom, som pågår och som snart landar med sitt resultat. Där får vi förhoppningsvis just det här sammanhanget klart för oss och inte bara skilda delar. Vänsterpartiet säger ja till rättviseperspektivet men nej till allmosor, ja till solidaritet men nej till kommersialisering och egenintresse. Där har vår representant Ann Schlyter tagit upp idén om hur man måste utveckla vänskapssamarbetet, ett globalt samarbete, i en svensk fond för att stärka partnerskapet mellan nord och syd. Jag utgår också från att jämställdhet kommer att bli en huvudfråga för framtiden, och också för Globkom. Vi kan bara ta ett av de allra senaste exemplen, där en rapport för matprogrammet i FN, UNFP, för några månader sedan presenterades i Berlin. Där framhöll man betydelsen på lång sikt av jämställdhet mellan män och kvinnor. Man pekar på att jämställdhet är den enda vägen för att bryta den onda cirkeln av fattigdom, miljöförstöring och oönskade graviditeter. Därför måste jämställdheten vara en av de absolut viktigaste frågorna. Vi har ju ingen biståndsminister hos oss i dag, men en fråga vi diskuterade för ett år sedan gällde ett institut för genderforskning i Göteborg. Då lät det hoppfullt från biståndsministern, men det har inte hänt något. I utredningen utgår vi också, liksom i det här betänkandet, från att barnperspektivet finns integrerat. Detsamma gäller insatser för funktionshindrade och deras rättigheter. Där är vi ännu bara i början och pekar på exempel. Men strukturer för att just bevaka deras rättigheter och få detta integrerat i olika biståndsprogram fattas ännu. Detsamma gäller att bygga upp en fungerande lagstiftning för funktionshindrades rättigheter världen över. Fru talman! Biståndet, det internationella samarbetet, har ju två viktiga delar. Det ena är det multilaterala. Där var Bertil Persson inne på skuldfrågan. Jag är glad över att Moderaterna visar ett så starkt intresse för att på kort tid lösa skuldfrågan och eliminera skulderna för att komma en bit på väg i fattigdomsbekämpningen. Men jag tycker ändå, måste jag säga, att vi har tagit ett bra steg framåt. fr.o.m. nästa år, 2002, kommer satsningen att bli över 600 miljoner, närmare 700 miljoner, och den kommer att öka. Jag tror att det är svårt att satsa mer just nu, men jag vill också ställa en fråga, för jag tycker inte att ekvationen från Moderaternas sida går ihop. Hur ska man kunna minska biståndet totalt om man ska öka skuldavskrivningen så kraftigt? Vad är det då som får stryka på foten? På det bilaterala området är det självklart Afrika som får största delen. Det är väldigt motiverat med tanke på den stora fattigdomen och ökningen av hiv/aids. I Latinamerika sker det också en ökning, framför allt på områden som demokrati och mänskliga rättigheter. Enskilda organisationer spelar också en väldigt central roll, också för att stärka det civila samhället. Jag vill också peka på satsningen vad gäller IT, som inte ska bli något privilegium för den rika världen. Likaså ser vi en nystart i Indien. Där är det viktigt att se hur Sverige kan spela en specifik roll med projekt som är väldigt preciserade vad gäller jämställdhet, barnarbete, mänskliga rättigheter m.m. Det sker också en utökad nysatsning på Afghanistan med tanke på den situation som nu kommer, när förhoppningsvis kriget är avslutat. Fru talman! Jag vill yrka bifall till Vänsterpartiets reservation 9, där vi tar upp frågan om EU. Murad Artin kommer att gå in närmare på de uppenbara problem som vi har med EU-biståndet, men också en rad andra faktorer. Tiden räcker inte till för att mer beskriva de frågorna. Även jag vill passa på att tacka Viola Furubjelke, utrikesutskottets ordförande, för den tid då jag har haft förmånen att samarbeta med henne. Det har varit en väldigt givande tid, det är min uppfattning. Jag vill helt instämma i Bertil Perssons ord, där är vi helt överens, om vilken betydelse Viola Furubjelke har haft för den svenska riksdagen men också i det internationella arbetet. Jag och många andra har lärt mycket av Viola. Tack för det och lycka till i framtiden! Jag hade också velat hälsa Urban Ahlin välkommen som ny ordförande i utrikesutskottet i dag, men det får anstå. Detsamma gäller den nya biståndsministern Jan O Karlsson. Till slut, fru talman, skulle jag vilja berätta om ett julkort som jag, och säkert många andra, fick häromdagen. Det börjar med olika bilder: Om du har mat i kylen, kläder att ta på dig, tak över huvudet, en säng att sova i - då är du rikare än 75 % av världens folk. Det var också flera andra texter med ungefär liknande innehåll. Det var en bra tankeställare, tycker jag, för att inse att Sveriges ökade ansträngningar för att höja anslaget till internationellt bistånd är självklara, men också för att vi inte kan stanna här. Vi måste fortsätta för att förverkliga enprocentsmålet senast år 2005 och på allvar ställa upp bakom millenniemålen till år 2015. Och vi måste driva på för att få en samordnad politik där biståndet ingår som en del, tillsammans med handel, tullar, avveckling av krigsmateriel m.m. Fru talman! Till sist vill jag citera Leonardo Boff, som vi nyligen hade som gäst här i riksdagen. Han är befrielseteolog från Brasilien och en av pristagarna till Right Livelihood Award detta år. I sitt tacktal till riksdagen sade han: "Den här gången har vi ingen Noaks Ark för att rädda några och låta de andra dö. Vi vill rädda oss själva tillsammans."
Fru talman! Från moderat sida har vi hela tiden velat räkna i resultat på marken, inte i storlek på undertecknade checkar. Det är detta som gör att vi vill gå in för skuldlättnader, och det har vi länge och konsekvent gjort. Den stora fördelen är att det ger regeringarna i de aktuella länderna möjlighet att agera mycket friare när de är befriade från skulderna från tidigare vanstyre. I och för sig hjälper vi på det viset under treårsperioden till lite mer än övriga partier - vi räknar inte heller här i procent. Vi vill också koncentrera när det gäller resursöverföringar och inrikta oss på Afrika där fattigdomen ökar. Det innebär att vi hela tiden under senare år satsat mer på Afrika än andra partier. Däremot reducerar vi insatserna i Asien och Latinamerika och inriktar oss där framför allt på kunskapsöverföring och väsentligt mycket mindre på resursöverföring än andra partier. Detta ger vi uttryck för i våra reservationer.
Fru talman! Ja, Bertil Persson, jag vet hur ni resonerar men jag har ändå svårt att förstå det. När ni gör den prioriteringen innebär det att ni säger att en rad andra insatser mer eller mindre inte är värdefulla eller inte behövs - eller åtminstone är mindre angelägna. Jag har svårt att stämma in i detta eftersom det är så oerhört mycket som görs på andra områden och som är lika väsentligt. Vi instämmer när det gäller satsningen på Afrika. Men exempelvis när det gäller att bygga upp för insatser i Indien, som har stora problem - inte jämnt spridda men i delar av landet - och som är oerhört fattigt kan svenska erfarenheter komma väl till pass. Jag förstår inte att moderaterna inte kan instämma i det. Vi har, som jag tidigare nämnde, demokratiseringsprojekten i Vietnam där bl.a. svenska riksdagen är verksam. Är inte det också viktiga insatser? Moderaterna talar ju så väl om demokratisering och good governance. Jag har väldigt svårt att förstå detta. Sedan undrar jag, Bertil Persson, kring detta med avdragsrätt som Bertil Persson talade så väl om. Detta är ingen ny fråga. Jag har läst om det i protokoll från 1960-talet. Redan då var det många som ifrågasatte detta; precis som många av oss gör i dag. Det här betyder ju att företagen slipper skatt, men den behövs också. Vi vet ju att det finns angelägna områden. Man kan väl ge en gåva utan att för den skull genast behöva göra avdrag.
Fru talman! Vi moderater tycker inte - för att vara riktigt ärlig - att det är så häftigt att betala skatt. Vi tror nog att det kan finnas skäl att ge den här stimulansen. Det faktum att man kan bidra till att utrota fattigdomen i världen och att man dessutom får en belöning för det, så att det man skänker blir ännu mer, tror jag är ett viktigt incitament både för biståndsviljan och när det gäller att få fram pengar till de insatser som görs. Sveriges verksamhet i 116 länder ska nog begränsas till kunskapsöverföring. Jag tror inte att man ska hålla på med resursöverföring i, som det ändå är i dag, ett fyrtiotal länder. En koncentration kan nog ge mycket bättre resultat, inte minst därför att man då kan skapa föredömen för andra länder genom insatser som kan tas efter därför att resultat nås. Jag vill inte alls förneka att vi ska vara kvar med kunskapsöverföring i både Vietnam, som jag tycker har gjort markanta framsteg när det gäller övergången till marknadsekonomi, och i Indien. Där är det ju kolossala skillnader mellan dollarbiljonärerna och de extremt fattiga och där man behöver hjälpa till med att skapa en form av fördelningspolitik, med tanke på de skilda levnadsnivåer som landet har.
Fru talman! Ja, Bertil Persson, jag tror att det är bra att koncentrera biståndet; den processen är också på gång. Men samtidigt kan man väl säga att det väldigt ofta är enskilda organisationer som står för den rad av små insatser vad gäller pengar som görs med kunskapsöverföring. Det är en väldigt liten administration för Sida i det fallet. Därför tycker jag att det är dumt att strypa den typen av bistånd. I stället handlar det om koncentration. Där detta finns och där det fungerar och gör nytta är det väl viktigt att ha det kvar. Sedan kommer jag till frågan om avdrag. Ja, visst är det bra att man kan göra en insats. Men väldigt ofta handlar det om företag som har omfattande vinster - så pass stora vinster att de mycket väl kan ge de här gåvorna och göra de insatser som behövs utan att för den skull genast behöva yrka på avdrag. De behöver inte uppmuntran i den formen, utan vad de behöver - och det tror jag att Mexikokonferensen kommer att visa - är uppskattning och erkännande och att bli en part. Det handlar alltså om att man räknar med dem i utvecklingssamarbetet - de behövs där - inte om att genast få göra avdrag på många gånger stora vinster om vi talar om världens största företag. Fru talman! Till sist vill också jag passa på att önska utskottets ledamöter och kansliet en god jul. Jag talade förut om Viola Furubjelkes stora insatser, men jag vill också säga att utskottets kansli är en klippa i tillvaron för alla oss som arbetar med de här frågorna. Vi uppskattar mycket era insatser. Tack!

Fru talman! Naturligtvis står jag bakom samtliga kristdemokratiska reservationer, men för tids vinnande och med tanke på den speciella dag det är i dag nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 1. Utvecklingen i världen går framåt. Enligt UNDP:s årliga rapport lever vi längre och mer hälsosamma liv. Barndödligheten minskar. Alltfler människor lär sig skriva och läsa. Genomsnittsinkomsten i utvecklingsländerna har fördubblats under de senaste tio åren. Fler länder utvecklar demokratiska samhällssystem osv. Det finns fler positiva exempel än de här uppräknade. Dock varierar utvecklingen kraftigt mellan olika folkgrupper och regioner. 5 miljarder människor anses ha mat för dagen. Men officiellt finns det i dag mer än 6 miljarder människor. Det betyder att ungefär 1 miljard människor svälter. Var tredje sekund dör någon av svält och undernäring. Vad beror det på? Skulle vi kunna göra mer för att hjälpa? Jag undrar vem av oss som kan säga: Jag kan inte göra mer. I onsdags kunde vi här i kammaren lyssna till FN:s generalsekreterare Kofi Annan, värdig fredspristagare och en man med en oerhört svår uppgift: att se så många behov utan att få de resurser som behövs - inte därför att de inte finns utan därför att vi i den rika världen inte anser att vi kan göra mer just nu. Fru talman! Trots att vi svenskar tillhör dem som står i främsta ledet kan vi göra mer. Enprocentsmålet är ett viktigt principmål. Men det är också viktigt hur vi använder våra biståndspengar. Vad skulle du vilja säga och göra om du hade haft samma uppgift som Kofi Annan? Vi skulle alla behöva stanna upp och tänka till när det gäller den frågan. Vad menar vi med vårt tal om alla människors lika värde? Vilka konsekvenser får det för oss, eller borde det få, kanske man skulle säga? Hur ser framtiden ut för de nära 325 miljoner barn som går miste om sin skolgång, eller de mer än 20 miljoner människor i världen som nu befinner sig på flykt? Vilket framtidshopp är vi med och ger de människor som bor i de fattigaste länderna, de svårast drabbade? Fru talman! Vi kristdemokrater anser att tänkandet kring utveckling och bistånd måste förändras. Det internationella biståndet är en av flera komponenter i en sammanhållen global utrikespolitik till stöd för de fattiga ländernas utveckling. Ett väl fungerande och effektivt utvecklingssamarbete kräver en helhetssyn på ekonomi, handel, bistånd och miljö. Internationellt bistånd måste bidra till att skapa förutsättningar som främjar långsiktig tillväxt för de allra fattigaste, så att de kan ta sig ur biståndsbehovet. För att kunna stödja utvecklingsländernas möjligheter att på ett rättvist sätt delta i globaliseringen krävs det internationellt bistånd för att bygga upp fungerande institutioner, utveckla socialt och miljömässigt hållbara tillväxtmetoder och höja utbildningsnivån. På FN-konferensen Finansiering för utveckling måste både nationer och internationella organisationer ta sig an denna uppgift. Fru talman! Frihandeln rymmer stora möjligheter men kan inte isoleras från problemområden såsom miljöförstöring, skövlade naturresurser, brott mot mänskliga rättigheter, osv. Vi kristdemokrater anser att den globala ekonomin kräver tydliga spelregler präglade av etiska hänsyn. I framtiden måste stater, frivilligorganisationer och företag samarbeta i de stora globala frågorna - miljöförstöring, kampen för de mänskliga rättigheterna, korruptionsbekämpning och mycket mera. Vi kristdemokrater ser därför med stor glädje och förhoppning på FN:s generalsekreterare Kofi Annans initiativ The Global Compact. Denna överenskommelse med näringslivet om att samarbeta kring nio principer för mänskliga rättigheter, miljö och social utveckling kommer förhoppningsvis att få stor betydelse för utvecklingssamarbetet världen över. Kristdemokraterna anser att detta förslag bör följas upp genom ett nära samarbete mellan regeringen och det svenska näringslivet, där regeringen uppmanar och stöder företagen i arbetet med att upprätta uppförandekoder och säkerställa god kontroll och uppföljning av dessa koder. Regeringen bör också ta initiativ till en samordning på europeisk nivå. Det kanske största praktiska problemet för många utvecklingsländer är de enorma skulderna. Skuldbördan begränsar och ibland t.o.m. förhindrar deras möjlighet att utvecklas. I många fall överskrider enbart räntekostnaderna för lånen intäkterna från dessa länders export. Skuldavskrivningen är nödvändig för att dessa länder ska ha möjlighet till tillväxt och utveckling. Det som har skett hittills räcker inte. Sverige bör vara ett föredöme och leda den globala opinionen när det gäller skuldavskrivningen. Vi kristdemokrater har under de senaste tre åren anslagit 1 345 miljoner kronor mer än regeringen inom detta område. Fru talman! Vi kristdemokrater vill betona att främjandet av mänskliga rättigheter och en demokratisk samhällsutveckling ska ingå i den övergripande målsättningen. En tillfredsställande levnadsnivå bygger givetvis i grunden på materiellt välstånd men kan inte till fullo uppnås utan möjligheten att få leva i frihet och värdighet. Inom biståndspolitiken är mänskliga rättigheter såväl ett mål som ett medel. Relationen mellan mänskliga rättigheter och utveckling är en allians som ger både styrka och energi. Ekonomisk och social utveckling är nödvändig för att kunna uppleva mänskliga rättigheter, och mänskliga rättigheter är en förutsättning för tillväxt och utveckling. Vi kristdemokrater vill ytterligare lyfta biståndet till mänskliga rättigheter och föreslår därför en ny delpost som bör heta mänskliga rättigheter och demokrati. Fru talman! Naturkatastrofer och konflikter har under senare år visat på behovet av en väsentligt stärkt beredskap för stora humanitära kriser och humanitärt bistånd. Kapaciteten för att hantera katastroferna i de särskilt drabbade länderna behöver stärkas. Vi behöver göra mer i fråga om forskning om naturkatastrofer och deras orsaker. Och vi behöver få en bättre beredskap och organisation för det internationella samfundet när det gäller hjälp i dessa situationer. Vi kristdemokrater menar att de enskilda organisationerna är en ytterst viktig del av det bilaterala biståndsarbetet. De har en unik kompetens om lokala förhållanden och en position som vi skulle kunna tillvarata ännu bättre i det svenska utvecklingssamarbetet, även om det sker mycket samarbete på den nivån. Fru talman! Vi kristdemokrater har vid flera tillfällen beklagat att det oberoende sekretariatet för analys och utvärdering av det svenska utvecklingsbiståndet som instiftades under fyrpartiregeringen lades ned. Det behövs enligt vår mening ytterligare en utvärderingsnivå utöver Sidas egen för att med oberoende beslutsunderlag bedöma och redovisa resultatet av utvecklingssamarbetet. En extern oberoende analys och utvärdering av det svenska biståndet är angelägen för att det ska ställas utom allt tvivel att biståndsresurserna hanteras på ett effektivt sätt och för att säkerställa att svenskt bistånd lever upp till ställda kvalitetskrav. Det är angeläget att vi snarast når upp till enprocentsmålet. Det är beklagligt att vi nått det bara två gånger sedan riksdagen fastslog det 1968. I det förslag som vi lägger fram kommer vi att nå 1 % av BNI Fru talman! En viktig uppgift tror jag kan vara att vi verkar för att också EU:s bistånd ökar. Till slut vill jag instämma i det tack som har riktats till Viola Furubjelke och säga att vi kristdemokrater har uppskattat hennes arbete och hennes goda insatser som utrikesutskottets ordförande. Och vi önskar henne lycka till på vägen till Damaskus och de viktiga uppgifter som väntar där.

Fru talman! I måndags debatterade vi i det sammansatta utskottet - försvarsutskottet och utrikesutskottet - säkerhetspolitik. Det var intressant att följa den debatten. Det var väldigt mycket tal om internationellt solidaritetsarbete genom FN och genom EU, om att bryta ned gränser och ha kontakt. Det är den vägen som man måste gå för att skapa en säkrare värld. Där är det internationella solidaritetsarbetet och biståndsarbetet en mycket viktig pusselbit. Man ger ju bistånd från den rikare delen av världen till den fattigare delen av världen för att hjälpa till. Men man också se det som ett egenintresse, som en investering för framtiden. Det är viktigt att ha detta med i resonemanget, att det är en investering och att det ska vara en bra, effektiv och generös investering i internationellt arbete. Som har sagts här är behoven enorma. Vi möts ständigt av dem via massmedier, FN-rapporter och UNDP-rapporter. Också Sida producerar väldigt fina rapporter. Vi har alltså all kunskap på bordet. Vi kan inte komma och säga att vi inte visste, eftersom vi har kunskap om tillståndet i världen. Precis som någon nämnde här tidigare framhöll Kofi Annan från den här talarstolen nu i veckan FN organisationens behov av ekonomisk hjälp. Han om någon vet ju att det är ont om pengar. Det har talats om att FN måste effektiviseras, och det pågår ett effektiviseringsarbete inom FN, men det behövs naturligtvis ytterligare resurser. Det här är en budgetdebatt. Jag ska därför ägna en del tid av mitt anförande åt budgetfrågor och pengarna. Då är det naturligt att enprocentsmålet kommer upp. Jag vill även i dag lyfta fram det målet. Enprocentsmålet kom ju inte till av en sinkadus. Det finns ett heltäckande resonemang bakom som grundar sig på orättvisan i världen och att den rika delen har ett ansvar. Man antog enprocentsmålet här i kammaren för mer än 30 år sedan. Går man tillbaka till de texterna framgår det att utgångspunkten för resonemanget var att den rika världen måste ta sitt ansvar. Det var den enda budgetpost som hade en procentsats. Det finns ju inte för någon annan post i budgeten. Man har inte någon gång levt upp till detta mål. Folkpartiet anser att det nu är dags att ha en plan för hur riksdagen ska leva upp till det som en gång har sagts. Många talar väl om att vi ska nå detta mål inom en viss tidsperiod. Men det skjuts hela tiden framåt i tiden. Man talade om fem år för tio år sedan och för åtta år sedan. Sedan rullar man det framför sig så att det blir alltid förskjutet fem år fram i tiden. Det är därför som Folkpartiet vill att det ska finna en plan för detta. Nu säger många att målet ska vara uppfyllt 2005. Men majoriteten skriver i betänkandet att det ska vara uppfyllt "helst" 2005. Tidigare har man haft formuleringen "när ekonomin så tillåter". Det finns alltid en reservutgång som jag förmodar att Finansdepartementet har lyckats få in i texterna och som man sedan kan luta sig tillbaka mot när man inte uppfyller målet. Därför menar vi att det är viktigt att man har en sådan plan och att man lägger fast den. Folkpartiet har en realistisk plan, menar vi, i vårt budgetarbete. Det finns inget parti som satsar så mycket på biståndet som Folkpartiet. Vi planerar för en treårsperiod, för det ska vara realistiskt att nå målet 2005. Vi säger att vi ska nå det senast 2005. Här skiljer sig framför allt Moderaterna och Folkpartiet åt. Vi står i denna fråga på varsin kant. Mycket av det som Bertil Persson har sagt här i dag ställer jag upp på. Det gäller effektiviteten i biståndet, demokratibiståndet, mänskliga rättigheter och skuldavskrivningar. Jag kan göra listan lång. Det är mycket bra. Men detta kostar pengar. Moderaterna prutar ju i sitt förslag 2 1⁄2 miljard, under det att Folkpartiet lägger på nästan 1,8 miljarder. Det är en diskrepans på 4,3 miljarder mellan våra förslag i budgeten. Ska vi prata i procenttermer innebär Folkpartiets förslag 0,82 % nästa år. Moderaterna når inte ens upp till FN-målet 0,7 %. Det blir 0,62 %. Bertil Persson brukar säga att det inte är checken man skriver på som är det viktiga. Checken är mycket viktig i detta sammanhang. Moderaterna talar också om utbetalningsmål. Nej, det är inte utbetalningsmål. Det är en budgetpost. Det är inte så att man har nått enprocentsmålet bara för att man har betalat ut 1 %. Man lägger i budgeten fast att 1 % ska gå till biståndet, men sedan ska man se till att pengarna används effektivt. Här finns inget motsatsförhållande. Det är klart att det får konsekvenser också i förslaget om man prutar så mycket som moderaterna gör. Moderaterna föreslår en 85-procentig nedskärning av biståndet till Asien. Det blir 15 % kvar. Biståndet till Latinamerika skär man ned med 75 %. Pengar till ekonomiska reformer, som egentligen är skuldavskrivningar, tar man helt bort. Dem lägger man naturligtvis på en annan post. Jag delar uppfattningen att man ska göra skuldavskrivningar, men det kostar också pengar. Man skär ned med 80 %. Det är 20 % kvar till UNDP från svensk sida. När det gäller Unicefs arbete skär man ned med 35 %. När det gäller UNWRA - Palestinaflyktingarna, som verkligen har det besvärligt - halverar man biståndet. Det är klart att det kostar att göra så kraftiga nedskärningar som moderaterna gör. Det är precis som Bertil Persson har sagt tidigare. Egentligen är jag inte så orolig för hur det blir under en borgerlig regering, för vi brukar kunna övertyga moderaterna i det skedet. Jag tycker att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har gjort en lite sämre insats i den konstellation som nu formar budgeten. Anledningen till att vi har ett enprocentsmål framkommer i Sidatidningen. Jag ska referera vad Sven Widmalm, som är intervjuad, säger. Han är statsvetare i Uppsala. Han säger så här: När man sitter och bestämmer budgeten har tredje världen ingen representant med. Det är ingen som skriker och gör sin röst hörd. Den är för fattig, och den är för långt borta. Det var just det som var bakgrunden till att man i riksdagen fattade detta beslut en gång. Det är dags att nå målet i starten på det nya millenniet. Jag yrkar bifall till vår reservation 2, som just tar upp vikten av en plan för enprocentsmålet. Jag ska också gå in på några konkreta saker som vi vill använda pengarna till. Utbildning har vi varit inne på tidigare. Det är naturligtvis mycket viktigt inte minst för flickor, som ofta inte har möjlighet att gå i skolan. Man satsar på pojkarna, och i regel på den första pojken. Det kostar ofta pengar att gå i skola i utvecklingsländerna. Hiv/aids kostar pengar - mycket pengar. Jag hade tillfälle att besöka Zimbabwe för några veckor sedan. Jag har ett förflutet där; jag var där på 60-talet. Det var mycket beklämmande att få uppleva att den snickare i den lilla byn Mataga som gjorde skolbänkar på 60-talet, när man byggde skolor, i dag gör kistor. Detta är en explosionsartad bomb som ligger och tickar. Mellangenerationen dör ut. Kvar blir de små barnen och de gamla. Mycket lidande följer i spåren av detta. Land efter land kommer att få enorma bekymmer på grund av att den produktiva generationen dör ut. Enskilda organisationer och deras arbete är också otroligt viktigt. Där är jag lite besviken på att man i majoritetstexten tonar ned de enskilda organisationernas roll. Man skriver så här: Den tidigare spridda uppfattningen om enskilda organisationer inom utvecklingssamarbetet som mer effektiva biståndsadministratörer än staten har i dag ersatts av en mer nyanserad förståelse för organisationernas reella möjligheter att åstadkomma förändring. Jag är övertygad om att enskilda organisationer verkligen åstadkommer reella förändringar, för de har kontakt med det civila samhället. Det är på den grunden som man gör förändringar. Slutligen vill jag säga att demokratibiståndet är basen för ett uthålligt bistånd som klarar påfrestningar. Därför är det viktigt att man har demokratimålet högt på listan. Jag ska avsluta med att ta fram en liten figur som jag hittade i en afrikansk by. Det är en flodhäst. När jag såg den tänkte jag att jag skulle ta den med mig och ge den till Viola Furubjelke under hennes sista debattdag i riksdagen före jul. Därför satte jag ett litet rött band på den. Anledningen till att jag tog med denna lilla flodhäst är att det går ett par historier om en flodhästs liv. Jag har upplevt några ordföranden i utskottet. Jag har haft några ordföranden före dig, så jag har sett några olika sätt att arbeta. Den enda klagan jag egentligen har när det gäller Viola Furubjelke som ordförande är att det blir jättelånga sammanträden utan pauser. Utrikesutskottet har ju de längsta sammanträdestiderna i riksdagen, ibland tillsammans med KU och miljö och jordbruksutskottet. Jag har funderat på hur Viola klarar att hålla på så här när vi andra suckar efter kaffe och lunch osv. Det är i det här avseendet som hon har något gemensamt med flodhästen. Afrikanerna har undrat hur i all sin dar flodhästen kan leva utan mat dag ut och dag in tills man så småningom kom underfund med att den äter på nätterna. Sedan lever den på dagen. Det måste vara något liknande med dig, Viola Furubjelke. Den andra likheten med den här flodhästen gäller det lugn och den trygghet som den utstrålar. Den utstrålningen har du. Den har du haft i arbetet som utskottsordförande, som riksdagsledamot, och den kommer du att ha stor glädje av när du nu går ut i ditt nya arbete. Det handlar om att sprida trygghet i diskussionen.

Herr talman! Jag tycker att det var en bra liknelse som K-G Biörsmark gjorde om Viola Furubjelke som en flodhäst vad gäller egenskaper, men jag tycker att det fattades något. Jag måste ju säga att Viola Furubjelke utseendemässigt vida överstiger flodhästens utseende och skönhet, så jag tycker att det var en lite orättvis jämförelse. Sedan finns det väl också några andra områden där Viola Furubjelke har avsevärda fördelar framför flodhästen. Det kan ju vara åt andra hållet också. Men jag har också understrukit Vänsterpartiets positiva erfarenheter av Viola Furubjelke i övrigt. Med K-G Biörsmark vill jag bara ta upp med enprocentsmålet. Jag tycker att Folkpartiet tillsammans med flera andra partier här i riksdagen har gjort en stor insats vad gäller enprocentsmålet. Jag är glad åt att ni fortsätter att driva på och ligga före. Vänsterpartiet står bakom samma idéer, och vi anstränger oss väldigt mycket för att få ett så snart förverkligande som möjligt av enprocentsmålet. Jag tycker att det är lite orättvist av K-G Biörsmark att inte se att det har skett en hel del i det här avseendet, att vi har fått bort formuleringen "när ekonomin tillåter" och att det nu är helt klart att utskottet är inriktat på detta och har det uppdraget till regeringen att leverera. Vi har en betydligt starkare press nu efter senaste s-kongressen än vad vi har haft tidigare. Så jag tycker att K-G Biörsmark borde inse att det har hänt mer än vad han vill ge uttryck för i debatten.
Herr talman! Först vill jag säga till Eva Zetterberg att hon inte har sett denna söta flodhäst. Hon kan titta lite närmare på den, så får hon se hur söt och fin den är - det var en liten parentes. S-kongressen lyfte fram det här. Man hade tydligen en hård debatt och bra skrivningar. Men när man sedan kommer hit där det ska verkställas tonas det ned. Man har i och för sig bytt ut "när ekonomin så tillåter". I stället har man skrivit "helst". Då har man försvagat det hela. Det var hela min poäng i mitt resonemang. Och det är det som ligger bakom vårt resonemang om att vi som har makten i den här kammaren skulle kunna lägga fast en plan om hur det ska se ut för att man ska kunna uppfylla det som riksdagen en gång beslutade. Det är vi som gör det här. Det är svårt att skapa en majoritet för detta. Det finns vissa partier som ställer upp på det men tyvärr inte alla. Det var därför som jag ville lyfta fram det här, att man fortfarande rullar detta framför sig.
Herr talman! Säker kan man aldrig vara, K-G Biörsmark. Därför är det väldigt viktigt att vi fortsätter att driva på, och även om K-G Biörsmark och jag personligen inte kommer att finnas kvar under nästa period i riksdagen för att driva frågan finns våra partier kvar som har tagit på sig det. Men jag menar att man har tagit ett stort steg framåt, och det gläds Vi vet också att de andra partierna, som ställer upp bakom enprocentsmålet, i andra avseenden i ekonomiska frågor inte är särskilt progressiva. Det är därför som vi inte kan ställa upp på den frågan i det här avseendet utan har valt att tillsammans med regeringen och Miljöpartiet lägga fram den här budgeten, som som helhet vida överträffar de borgerliga partiernas förslag till budget. Jag skulle också vilja ta upp den fråga som K-G Biörsmark hade om enskilda organisationer. Jag ser det inte som att utskottet nedvärderar eller minskar betydelsen av enskilda organisationer. Det handlar däremot om att enskilda organisationer har en oerhörd betydelse i det civila samhället men att det därutöver är väsentligt att det är staterna som ska fungera. Det handlar om att få ett rättssamhälle och om att det är staterna och deras regeringar och parlament som ska se till att det fungerar i praktiken för människor. Det ansvaret ska inte enskilda organisationer ha. Detta är inte att undervärdera deras roll i biståndet. Jag tror att vi alla är överens om vilken viktig roll de spelar och vilken möjlighet de har att också leverera konkreta resultat. Till slut, herr talman, vill jag för att det inte ska bli otydligt säga att jag och Vänsterpartiet yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet med undantag för de reservationer som Vänsterpartiet har. Jag yrkar bifall speciellt till reservation 9 vad gäller kritiken kring och viljan att förändra EU-biståndet.
Herr talman! Jag är lite bekymrad över att Eva Zetterberg inte ser att man i majoritetstexten i det här betänkandet fortfarande lägger in de här brasklapparna när det gäller enprocentsmålet. Om Eva Zetterberg läser texten noga ser även hon att det finns utgångar för att man ska slippa uppfylla detta. Det är det som jag är kritisk mot, och det är det som Folkpartiet är kritiskt mot. Det är därför som vi talar om att man skulle lägga fast en plan. Det vore inte så konstigt att göra det eftersom riksdagen, som jag har sagt, en gång har fattat detta beslut i stor enighet. Sedan har man inte orkat leva upp till det. Jag tycker med förlov sagt att Vänsterpartiet i det avseendet har gjort ett något sämre arbete än vad Folkpartiet har gjort i borgerliga regeringar. Som jag sade tidigare är det under borgerliga regeringar som vi har lyckats höja biståndet upp till 1 %. Det klarar inte ni. Det är därför som jag är kritisk. Ni skulle ha kunnat sätta större press på regeringen i det sammanhanget; det är jag övertygad om. När det gäller enskilda organisationer tycker jag att man ska läsa majoritetstexten mycket noga. Där finns en inte förtäckt utan öppen kritik som handlar om att enskilda organisationer skulle vara övervärderade när det gäller deras förmåga att göra förändringar. Det är den kritiken som vi vänder oss emot. Jag är övertygad om att vi genom enskilda organisationer har ett otroligt viktigt kontaktnät. Det ska inte tonas ned; det ska lyftas upp. Det är också därför som vi har föreslagit en avdragsrätt för gåvor. Det är ett sätt att uppmuntra den här kontaktytan. Om då bidrag ges till enskilda organisationer för ett viktigt arbete kan staten ge sitt bidrag via avdragsrätten.
Herr talman! Vi har mycket stor respekt för K-G Biörsmarks engagemang i de här frågorna. K-G Biörsmark började med att tala om att vi nu har hållit på med bistånd i 40 år och att vi nu vet precis hur man ska göra. Jag vill då erinra K-G Biörsmark, om talmannen tillåter, om att enprocentsmålet, som han själv sade, är 30 år gammalt medan millenniemålen är antagna av FN i år. Det kanske säger lite om vilka mål som man nu när man vet så mycket bör koncentrera sig på. Det är i varje fall den uppfattning som vi har. Sedan vill jag också säga att man, om man ser på treårsperioden, finner att vi och Folkpartiet ligger på ungefär samma nivåer. Det hänger lite på var US dollarkusen kommer att hamna när vi genomför vår skuldsanering. Men vi koncentrerar oss på Afrika - det har K-G Biörsmark helt rätt i - för där behövs insatserna bäst, och vi satsar på skuldavskrivningar därför att det ger större frihet för regeringarna. Då får det konsekvenser på andra områden, precis som K.G. Biörsmark har sagt. Men vi har satsat mer pengar på Afrika och mer pengar på skuldsaneringen än de andra partierna. Det tycker vi är viktigt. När det gäller UNRWA har vi, när vi skulle göra de här prioriteringarna, sett på att där ändå finns mycket kraftfulla EU-insatser och mycket kraftfulla När det gäller UNDP är vår målsättning att hitta ett ord och en papperslapp åt UNDP, och vi vill göra UNDP till någonting annat, nämligen de fattiga ländernas advokat i de internationella institutionerna. Då behövs det en omorganisation. När den är gjord kommer vi att behöva lägga mer pengar där.
Herr talman! Både Moderata samlingspartiet och Folkpartiet vill göra mycket och vill göra mycket tillsammans. Vi har nämligen tidigare, just som Bertil Persson understryker, genomfört skuldavskrivningar. Den var också under en borgerlig regering man skrev av skulderna. Det var Ola Ullsten-regeringen som gjorde det. Där finns en tradition att bygga på. Men vad jag menar är att moderaterna underskattar kostnaderna för allt vi vill göra. Jag har inte texten framför mig nu, men moderaterna har någonstans en skrivning om att vi har bedrivit bistånd i tre decennier och att det inte kan hålla på så i tre decennier till. Visst kan det det. Jag är övertygad om att vi måste ha det perspektivet, från den rika världen till den fattiga världen. Det har naturligtvis gjorts misstag under de tre decennier vi har bedrivit bistånd. Men det har gjorts väldigt många bra saker också på en massa områden, vilket vi ofta glömmer. Det ska vi lära av, liksom vi ska lära av misstagen. Men att tro att den rika världen inte skulle hålla på med resursöverföringar till den fattiga i några decennier framöver är helt fel tänkt. Jag är övertygad om att det kommer att fordras, och vi kommer att finnas med som advokat för att se till att detta sker. Det är också en rättvisefråga. Och om det inte räcker att det ska vara en rättvisefråga, att det ska vara en solidaritetsfråga och att det ska vara humanitärt bistånd, tycker jag att man ska ta argumentet som jag var inne på tidigare, nämligen att det är en investering i framtiden för våra barn och barnbarn, så att de kan säga sedan: Vad bra att ni satsade på internationellt solidaritetsarbete så att vi fick en säkrare värld. Det är också ett viktigt argument i sammanhanget.
Herr talman! Då tror jag faktiskt att vi är väldigt överens. Det där felcitatet handlar i själva verket om att vi säger att det under de här 40 åren på många håll har gått mycket bra, och på andra håll har det inte alls gått bra. Vi ska naturligtvis lära av de länder där det har gått bra. Jag pekade nu i debatten på skillnaden mellan Ghana och Sydkorea. Biståndsinsatserna i Sydkorea har varit extremt lyckosamma. Där har man nu en levnadsnivå i paritet med och i vissa fall över Sverige. Man var på exakt samma nivå som Ghana 1950. Det går alltså. Vi ska därför koppla in de länder som har lyckats, låta dem ge de erfarenheter de har i trepartssamarbete i biståndet, så att vi drar nytta av de lärdomar som 40 år har gett, så att vi kan få samma goda utveckling, så att vi kan få lysande exempel på framgångar även i Afrika. Det kräver insatser, och det kommer att kräva insatser över 20, 30 år till, utan tvivel.
Herr talman! Det var bra att vi fick det klarlagt. Jag tycker att det är viktigt att även Bertil Persson och moderaterna ser att bistånd behövs lång tid framöver. Jättebra. Då hoppas jag att vi ska komma fram till att det också behövs ett generöst bistånd, ett större bistånd än det moderaterna föreslår. Jag har inte kunnat gå in på alla områden, men frihandel som motor för utveckling ställer vi naturligtvis helt upp på. Det är helt rätt. Utan detta blir det ingen utveckling över huvud taget. Det har också med demokratiaspekten att göra. När jag ändå är inne på frihandeln vill jag säga att EU:s jordbrukspolitik, tullarna och jordbrukssubventionerna, som snedvrider världshandeln på detta område, är helt förkastliga. Här sitter vi alltså i orubbat bo, tryggt i den här delen av världen, och bedriver en orättvis handel. Vi kan subventionera jordbruket därför att vi är rika och klarar det, vilket naturligtvis inte de här fattiga länderna kan göra. De kan inte subventionera och sänka priserna på det sättet, utan de får det pris de har. Men skulle det vara en öppen och fri handel skulle naturligtvis Europas jordbruk få bekymmer. Och det är det som är bekymret i hela det här resonemanget. Man vågar inte ta det. Där måste vi naturligtvis också visa djärvhet och gå före och se till att det blir en fri handel så att utvecklingsländerna kan få avsättning för sina produkter. Det går alldeles för långsamt. Det görs alldeles för lite. Detta är en mycket viktig motor för utvecklingsländerna. Där sitter vi med vårt dåliga samvete och försöker på olika sätt försvara detta. Det finns inget försvar för det. Öppna gränserna, öppna för frihandel!
Herr talman! En blomma i Afrikas öken heter en liten bok som handlar om en somalisk kvinna som beskriver sitt liv från sin födelse och framåt. Jag läste den nyligen och fascinerades av hennes beskrivning av hur livet var för henne. Hon beskrev när hon som sexåring omskars av en kvinna med ett utslitet rakblad, hur hon lades under ett träd i lite skugga och lämnades i sin ensamhet med feber, infektion och nära-döden-upplevelse. Sedan berättar hon hur hon med hårt arbete fick ta hand om djuren och sina syskon och om sin flykt från Somalia när pappan meddelade att han skulle gifta bort henne med en gammal man. Hon var då tolv år. Hon hamnade i England och försökte där utan pass och uppehållstillstånd klara sig. Hon blev en känd modell och fick många bilder publicerade internationellt, och då vågade hon ta upp och berätta om sin barndom. Hon har även hjälpt FN på många sätt genom att beskriva hur kvinnor omskärs och kampen för att slippa detta. Men beskrivningen är också intressant därför att den visar i-ländernas ansvar, hur svårt det är att komma in i ett i-land och över huvud taget försörja sig och leva där och hur totalt omöjligt det är att få ett uppehållstillstånd. Hon berättar hur hon tvingades söka upp en skumraskadvokat som tog rejält betalt för att gifta ihop henne med någon nedsupen engelsman som därmed kunde ge henne sitt namn och ett pass. Bilden som ges i boken är en så tydlig beskrivning av hur orättvis vår värld är i dag. I-länderna bygger skyddsmurar runt sig själva för att slippa vara med och hjälpa till på ett solidariskt sätt. Detta är något som vi måste se till att förändra. Vi måste se till att vi får en öppnare värld där vi visar en större solidaritet med dem som har det svårt och dem som behöver stöd och hjälp. I dag debatterar vi Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd och de förslag som ligger inom den budgeten. Enprocentsmålet har varit uppe till diskussion tidigare i dag. Jag tycker att det är bra att vi i Miljöpartiet har varit med och sett till att det har blivit en budget som också innebär att vi får mer pengar. Naturligtvis hade jag önskat att vi hade kunnat öka på just biståndssidan ytterligare. Men i ett samarbete får man ge och ta. Därmed kanske det inte blev riktigt som vi hade tänkt oss när det gäller biståndet. Därav har jag skrivit ett särskilt yttrande som beskriver Miljöpartiets politik på biståndssidan och vårt långsiktiga mål om att få 2 % till bistånd. Vi tror på att vi skulle kunna öka biståndet och minska de militära rustningarna här hemma och i världen och att Sverige skulle kunna vara ett föregångsland. Jag är dock förvånad över att Moderaterna inte ens klarar att nå upp till 0,7 % i bistånd. Moderaterna satt med i den regering som på Riokonferensen skrev under klimatkonventionen. Där gav Sverige ett internationellt löfte om att bidra med 0,7 %. Det är ganska skamligt att u-länderna har blivit så totalt svikna i 0,7-procentsmålet som de har blivit efter Riokonferensen. Jag var med på konferensen, och jag vet att det var oerhört svårt att få de länder där en stor del av regnskogen finns att vilja vara med på klimatkonventionen. Vi var då alla medvetna om att regnskogen är oerhört viktig för allas vårt klimat. Det gällde att försöka få till en konvention där det gick att bevara en del av regnskogen. I förhandlingarna gick i-länderna med på att 0,7 % av BNI skulle gå till bistånd. Hur ser det ut i dag? Det är väl bara fyra eller fem länder som har klarat att leva upp till detta. Det är en internationell skam för i-länderna. Det talas ofta och mycket om i-ländernas ekonomi, börsnytt osv. Det talas lite om behovet av att satsa på u-länderna och hur i-länderna hanterar u-länderna ekonomiskt. Sverige måste vara mycket mer pådrivande i frågorna. Det hade varit bra om vi hade kunnat visa på att vi hade kommit upp till 1 %. Då hade vi med ännu större stolthet kunnat gå in i den debatten. Vi ligger i varje fall i nivå med det vi har lovat - och något till. Det innebär att Sverige måste vid internationella konferenser och inom EU kunna kräva att alla iländer ska leva upp till 0,7-procentslöftet. Det skulle innebära en något förbättrad ekonomisk situation för många av biståndsländerna. Världen i dag ser inte särskilt bra ut. Det är många som har hiv aids. Hiv aids. Det är naturligtvis jätteviktigt att vi tar ansvar för den här frågan. Det är inte bara hiv/aids som människor dör av. 30 000 barn dör varje dag i sjukdomar, och de flesta av dessa sjukdomar har vi sedan länge botemedel för - och skulle kunna rädda barn. En stor andel barn dör i sjukdomar som i-länderna har lösningar för och som vi slipper därför att vi har mediciner, och vi har råd att ge mediciner. Handelsfrågorna är en av de stora, viktiga frågorna för att komma till rätta med dessa problem. Det är naturligtvis inte rättvist att u-länderna inte ska kunna använda sig av mediciner som vi har råd att använda men som de inte klarar att betala därför att det finns patentregelsystem som innebär att de inte kommer åt medicinerna. Dessa frågor har bärighet på den internationella solidariteten och samarbetet. Handelsfrågorna är viktiga, inte bara för att länderna ska komma åt att få sälja produkter till oss men också för att de ska kunna ta del av det som vi har nytta av på ett rättvist och bra sätt. Därav blir andra delar, inte bara biståndet utan också de internationella samarbetsformerna med handelsfrågorna, viktiga i vårt internationella samarbete. Jag hoppas på att Sverige kan vara pådrivande vid de internationella möten som ska komma framöver. Mötet i Mexiko. Mötet i Sydafrika. Där kommer frågor som berör vår gemensamma framtid att komma upp. Där bör Sverige föra en tuff kamp för att våga ställa upp för de fattiga länderna. Jag tycker naturligtvis inte heller riktigt om den lilla passusen om att det inte är självklart att vi ska nå upp till enprocentsmålet 2005. Det borde gå snabbare, och det borde vara ett självklart löfte oavsett hur ekonomin ser ut framöver. De signaler som hörs nu om att ekonomin börjar darra, lågkonjunktur osv., är oerhört farliga om de leder till att man säger att man inte har råd att ge bistånd. Biståndet är en del i att generera en bättre ekonomisk situation i hela världen. Därav bör vi se till att vi verkligen når upp till 1 %. Om Karl-Göran Biörsmark, Folkpartiet, och Miljöpartiet hade haft ett bättre väljarstöd hade vi kunnat driva denna fråga på ett tuffare och hårdare sätt. Vi får hoppas att vi får det efter valet så att vi verkligen kan se till att det blir 1 %. Jag vill instämma i hyllningskören och tacka Viola för din insats i utskottet, och jag önskar utskottet och utskottets kansli en god jul.
Herr talman! Jag vill ta upp två saker. Den ena rör pengarna och möjligheten att driva igenom sin vilja och politik. Det är prioriteringar som görs när man sitter i förhandlingar för att få ihop en budget. Jag önskar naturligtvis att vi som jobbar för enprocentsmålet kan bli fler efter valet så att vi kan driva målet med ännu större kraft. Det är inte alltid antalet mandat som avgör. Det visar väl den historik som jag har berättat om inom de borgerliga regeringarna. Folkpartiet har varit långtifrån störst i de sammanhangen, men har ändå med hjälp av bra argument lyckats övertyga om att leva upp till målet. Det andra är det som jag tog upp i mitt anförande om att det finns en förtäckt kritik när det gäller enskilda organisationer i texten här, som jag läste upp. Jag skulle vilja höra varför Miljöpartiet har ställt sig bakom det. Jag har uppfattat Miljöpartiet som ett parti som verkligen värnar om att enskilda organisationer ska få bra bidrag och som dessutom anser att de gör ett bra arbete. Nu börjar man tona ned det här lite grann och menar att det kanske inte är så effektivt med de enskilda organisationerna. Hur ser Marianne Samuelsson på detta?
Herr talman! I fråga om enprocentsmålet gäller det också att ha en budget i balans. Vi lyckades inte den här gången. Vi hade velat ta mer pengar från försvaret och lägga på biståndet, men där hade Socialdemokraterna en gammal uppgörelse med Centern som de inte kunde ändra på. Tyvärr låg det dessutom väldigt mycket skulder, lånade pengar, efter den borgerliga regeringen som måste betalas. Vi tycker inte att vi kan rulla över skulderna till kommande generationer, utan vi tycker att det är viktigt att se till dem. Därför blev det som det blev med budgeten. När det gäller NGO:er har jag inte tolkat texten på samma sätt som Karl-Göran Biörsmark. Jag har tolkat den så att det bistånd som vi ger måste bli mer effektivt och att det inte räcker med att ideella organisationer ger ett bra bistånd.

Herr talman! I fråga om pengarna, än en gång, säger Marianne Samuelsson nu att det beror på att man hade en skuld att betala. Men regeringen skryter ju över att man sedan länge har fått ordning på svensk ekonomi och till viss del har tagit det till intäkt för att kunna öka biståndet lite. Jag tycker inte att det argumentet håller riktigt nu. Som Marianne Samuelsson sade tidigare, skulle 1 % ligga över tiden oberoende av detta. Det skulle så att säga vara en prioriterad sak i budgetsammanhang. Därför haltar argumentet. Marianne Samuelsson kanske ska läsa texten i betänkandet en gång till mer noggrant och se vad som står där om effektiv biståndsadministration när det gäller enskilda organisationer och den förtäckta kritik som där finns. Jag tycker att detta andas att enskilda organisationer kanske inte är så effektiva trots allt. Jag menar att de är det. Om man jämför kostnadsbilderna över det offentliga biståndet och enskilda organisationer ser man att de har en helt annan kostnadsbild och får mycket mer uträttat, i många fall till lägre kostnader. Det finns så mycket av frivilliga insatser som inte räknas om i pengar utan bara finns där och arbetar. Därför gäller det för oss som tror på de enskilda organisationerna att vara vaksamma så att sådant här inte smyger sig in bakvägen, för att tona ned de enskilda organisationernas roll. Det är A och O i detta sammanhang som finns ute i landet för internationellt solidaritetsarbete i dessa olika grupper, var de nu än finns, som jobbar med de här frågorna genom enskilda organisationer.
Herr talman! När det gäller enprocentsmålet ger vi, precis som jag har sagt, mer pengar för bistånd men att vi ännu inte har kommit upp till 1 %. Vi har inte nått ända fram i den frågan från Miljöpartiets sida. Det har naturligtvis en massa olika orsaker. Däremot är målet att vi ska klara det här ganska snart. Vi kommer naturligtvis, om vi sitter kvar i samma roll efter valet, att fortsätta att driva på för biståndets skull. När det gäller frivilligorganisationerna tror jag personligen att de i en framtid kommer att spela en betydligt större roll, och kanske en lite annorlunda roll. Om man begränsar antalet länder som man vill ge bistånd till - det finns en ganska stor diskussion om det i dag - kommer frivilligorganisationerna, som har möjlighet att vara på bredden i många länder, att spela en oerhört viktig roll som rapportörer och informatörer om hur det ser ut i ett land, vad som händer och sker osv. De kommer att få en ny och mycket viktig roll, som jag ser det. Jag har inte tolkat texten så som Karl-Göran Biörsmark har gjort när det gäller frivilligorganisationer. Jag har tolkat den mer åt andra hållet, att det samlade biståndet från länderna måste bli mer politiskt genomtänkt, så att alla politikområden omfattas av det. Det går inte att bekämpa fattigdomen bara genom bistånd, utan det måste också till andra åtgärder i form av förändrade handelsvillkor och ett annat samarbete, där u-länderna också ges möjligheter att delta på ett likvärdigt sätt i t.ex. förhandlingar. I dag är det ofta så inom FN att då i-länderna kommer med stora delegationer, resurser och möjligheter kommer u-länderna med en eller två personer som kan vara på plats och inte alls har samma möjligheter att jobba. Det är viktigt att få en förändring också på det området.

Herr talman! Det nya millenniet är bara två år. Ändå känns det gammalt. av världens stats och regeringschefer, formuleras en ny dagordning för det globala samarbetet i det tredje årtusendet. På den står kampen mot fattigdomen överst. Världens länder har åtagit sig att halvera fattigdomen till år 2015. Det är det mest uppfordrande mål som någonsin antagits av det internationella samfundet. Det är konkret och det är mätbart. Svenskt utvecklingssamarbete har sedan 1962 haft som mål att bekämpa fattigdomen - "att höja de fattiga folkens levnadsnivå", har det hetat. Det är hoppfullt att konstatera att år 2001 delar övriga världens länder detta övergripande mål med oss. Den breda internationella uppslutningen ger oss styrka och färdriktning för det gemensamma arbete som också pågår internationellt. Det ger oss kraft i vårt fortsatta arbete. Terrordåden den 11 september och det efterföljande kriget i Afghanistan har skakat oss alla. De har på ett fasansfullt sätt visat vad den nya tidens säkerhetshot handlar om. En globaliserad värld som kännetecknas av ökad rörlighet och större informationsutbyte ger också terrorismen en skrämmande räckvidd. En värld med skriande orättvisor förblir en otrygg värld, inte bara för dem som går till sängs hungriga, utan också för välbeställda individer och stater. Kampen mot terrorismen måste, för att nå långsiktig framgång, gå hand i hand med kampen mot fundamentalism och intolerans och kampen mot fattigdom. Det är en kamp för rättvisa, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är genom långsiktiga insatser för fred och utveckling som vi skapar en säker och rättvis värld. Det är millenniedeklarationen - sammanfattad i de mätbara millennieutvecklingsmålen - kompletterade med kvalitativa nationella mål, som ska vara vägledande för vår globala politik framöver. Alla länder har ett gemensamt ansvar för att vi ska lyckas. Huvudansvaret vilar förstås på de fattiga ländernas egna regeringar och folk. Men vårt stöd i form av ökat bistånd, marknadstillträde och ytterligare skuldlättnader måste förstärkas. Jag hoppas att det är denna politik som ska känneteckna det nya seklet - inte bomber och terrorism. Det kommande året har vi flera tillfällen att tillsammans med övriga länder i världen visa att vi är beredda att göra långtgående åtaganden för detta. Låt min nämna två av dem. Först har vi den internationella konferensen om finansiering för utveckling i Monterrey i mars. Flera andra har nämnt den här, och den är märkvärdig såtillvida att det är första gången som man förbereder en konferens gemensamt mellan FN, Världsbanken, Internationella valutafonden och WTO. Utveckling kräver finansiering. Kampen mot hiv/aids, mot barnadödlighet och mot fattigdom kräver resurser. Olika finanseringskällor, inhemska, internationella, privata och offentliga, måste användas mer effektivt och måste samverka. Näringslivet får därför också för första gången tillträde till konferensen på samma villkor som andra organisationer. Marknadstillträde, skuldlättnader och ökat bistånd är också viktigt för att finansiera utveckling. Vi måste vara beredda att leverera konkreta resultat. Jag hoppas att alla EU:s medlemsländer ska komma till detta möte med tidsplaner för när de ska uppnå FN:s mål att 0,7 % av BNI ska gå till bistånd. Det är verkligen på tiden. Europa har råd att finansiera utveckling och bör ta sitt ansvar. Ungefär ett halvår efter konferensen i Monterrey kommer ett världstoppmöte om hållbar utveckling att hållas i Johannesburg. Det sker i september. Tio år efter Riokonferensen äger ett världstoppmöte för hållbar utveckling rum. Det här toppmötet kommer ännu tydligare än Riomötet att behandla hållbar utveckling i alla dess dimensioner - ekonomisk, social och ekologisk utveckling. De här dimensionerna hänger ihop och samspelar. Vi vet i dag att sociala insatser är avgörande för ekonomisk tillväxt, och miljöhänsyn är inte en bromskloss utan tvärtom en drivkraft för både ekonomisk och social utveckling. De här båda konferenserna är viktiga tillfällen att konsolidera viljan till samarbete för att uppnå det gemensamma målet att halvera fattigdomen till år 2015. Det finns i dag en nyvunnen vilja till samarbete, och den ska vi utnyttja. Herr talman! Årets biståndsdebatt äger rum i en tid då global rättvisa diskuteras i många forum - gamla och nya. Människor går ut på gator och torg för att protestera mot en verklighet som de uppfattar som djupt orättvis och orättfärdig. Världens rikaste och mäktigaste länder, G8, har inlett ett nytt samarbete med Afrika som är baserat på det afrikanska initiativet New Partnership for Africa's Development. Världshandelsorganisationen har enats om en ny handelsrunda som särskilt ska ta hänsyn till de fattiga ländernas utveckling. Det är välkommet. Biståndet kommer aldrig på egen hand att utrota fattigdomen, men det kommer ändå under väldigt lång tid att förbli viktigt för att stärka förutsättningarna för utveckling, framför allt i de fattigaste länderna. Därför ökar det svenska biståndet kraftigt de kommande åren. Nästa år ökar det till 0,74 % av BNI, 2003 till 0,81 % och 2004 till 0,86 % av BNI. Tack vare återgången mot enprocentsmålet och tillväxten i svensk ekonomi ökar det svenska biståndet i kronor och procent mellan 2000 och 2004. I kronor ökar det från drygt 14 miljarder till 21 miljarder. Så omfattande har aldrig svenskt bistånd varit. Ambitionen är att ungefär en fjärdedel ska gå till de minst utvecklade länderna. Därför ökar också anslagen till Afrika och Asien mest. Utöver biståndet behövs ett brett samarbete. Dagens utvecklingssamarbete bygger på partnerskap grundat på gemensamma värderingar och gemensam vilja att skapa utveckling och bekämpa fattigdom. Vi gör det tillsammans med fattiga länders regeringar och med det civila samhället. Vi måste göra det med respekt och förståelse för olika kulturer. Vi måste också göra det tillsammans över politikområdena här hemma. Redskapen i arbetet är både den politiska dialogen, fredsbevarande insatser, konfliktförebyggande arbete, bistånd och en rättvis handel. Den parlamentariska utredningen, Globkom, som förra biståndsministern Maj-Inger Klingvall tillsatte och har stimulerat med en hög ambition, har som uppgift att presentera hur en samlad politik för global utveckling kan se ut. En viktig del av kommitténs arbete har varit att anlägga ett helhetsperspektiv och se hur olika politikområden kan samverka för att främja global rättvisa. Det är den viktigaste utredningen på det här området som har gjorts på 25 år. Ett liknande arbete sker inom EU. Också här har förra biståndsministern Maj-Inger Klingvall varit mycket lyckosam. Vi vet att unionen har en stor kapacitet just därför att den besitter alla de verktyg som behövs i ett långsiktigt arbete för fred och utveckling. Vi vet också att bristen på samstämmighet tar udden av många av unionens utvecklingsinsatser. Sverige måste därför fortsätta att driva på för en hållbar och reformerad jordbrukspolitik, för frihandel, för ett effektivt bistånd och för en ansvarsfull och gemensam utrikes och säkerhetspolitik. Herr talman! Det finns i många avseenden en stor samsyn i riksdagen om det svenska utvecklingssamarbetet. Därför menar jag att många av de reservationer som finns i det här betänkandet egentligen är onödiga. De uttrycker med andra ord den ambition som regeringen och vi socialdemokrater också har. För 15 år sedan när jag deltog i den första biståndsdebatten hade vi uppemot hundratalet reservationer. I dag har det reducerats till 19. Jag tror att vi skulle kunna komma ned i hälften om vi genuint skulle gå på skiljelinjer. Vi är överens om att Sverige ska ha ett väl fungerande och effektivt bistånd. Vi är också överens om att fattigdom är mycket mer än brist på mat och tak över huvudet. Vi delar uppfattningen att vi måste bli bättre på att samordna olika politikområden för att nå målet att utrota fattigdomen. Men låt mig också nämna några skiljelinjer. En bred majoritet i riksdagen är eniga om att enprocentsmålet ska uppnås till 2005. Det slogs också fast vid den socialdemokratiska kongressen i Västerås i början av november. Moderaterna däremot går i motsatt riktning och föreslår en kraftig nedskärning av biståndet. Deras förslag innebär att Sverige skulle hamna under FN:s miniminivå för bistånd, närmare bestämt på 0,63 % av BNI nästa år. Folkpartiet uttrycker tveksamheter om trovärdigheten i vår ökningstakt. Men det är ändå inte så många kritiska ord som fälls om den moderata biståndspolitiken. Folkpartiet litar till sin förmåga att korrigera detta stora parti. Jag hoppas verkligen att K G Biörsmark har rätt. Jag vill ge Folkpartiet en eloge för att vara väldigt raka och tydliga i biståndspolitiken och för att inte svaja på målet. Det kan ju möjligen vara lätt för ett litet parti som inte omedelbart behöver ta ansvar för ekonomin. Men det är ändå välgörande att höra att Folkpartiet på det här sättet har målet utstakat för sig, och vi socialdemokrater delar detta mål. Det finns också skillnader i vårt sätt att se på de länder vi samarbetar med. Partnerskapstanken är sedan flera år det som styr svenskt bistånd. Vi talar alltmer sällan om givare och mottagare. I botten finns övertygelsen att utveckling endast kan ske där den politiska viljan finns och där varje land tar ett eget ansvar. Med partnerskapstanken minskar konditionalitet och villkor till förmån för dialog som baseras på gemensamma värderingar. Bistånd ska inte i första hand användas för att diktera villkor. Däremot finns naturligtvis en gräns för när en dialog inte längre är fruktbar och då biståndet via en stats regering bör begränsas eller avbrytas. Ett svårt och ständigt närvarande dilemma är frågan om bistånd till länder i krig eller länder med totalitära regimer. Vi vet att bistånd behövs bäst där det är svårast att genomföra. Av de 49 minst utvecklade länderna har 22 varit inblandade i väpnade konflikter under de senaste fem åren. För oss socialdemokrater är det en utmaning att under svåra omständigheter söka nya vägar för att nå de människor som lider under totalitära regimer och krigsherrar. Herr talman! Vi har ett starkt folkligt stöd för vårt utvecklingssamarbete. Enligt Sifo tycker över 90 % att Sverige bidrar till att uppnå målet att halvera fattigdomen till 2015. Paradoxalt är att enligt samma undersökning över 85 % inte tror att detta är möjligt. De allra flesta tror att fattigdomen i världen har förvärrats de senaste decennierna. Bilden av fattiga människor och fattiga länder som ödesbestämd är statisk men inte sann. Sant är däremot att utvecklingsländerna som grupp på 30 år har åstadkommit vad det tog oss - länderna i Europa - över 100 år att uppnå, i form av t.ex. ökad livslängd och minskad barnadödlighet. Sant är att andelen fattiga i världen konstant minskar i relativa tal, att antalet människor med tillgång till rent dricksvatten femdubblats, att spädbarnsdödligheten har minskat med 50 % och att antalet barn i grundskola har ökat med 80 %. Därmed är inte sagt att problemen är små. Framgångarna har varit ojämnt fördelade både inom länder och mellan olika regioner. Hiv/aids skördar miljontals offer och omintetgör många års utvecklingsinsatser. I de värst drabbade länderna sjunker nu medellivslängden snabbt, och avskyvärda beteenden som våldtäkter på små barn äger rum. Detta är självklart något som kräver fördömanden och kraftfulla insatser från regeringar. I alltför många länder sker systematiska övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Kvinnor diskrimineras, olika i olika länder men ändå överallt. Brist på demokrati gör människor maktlösa, utan inflytande och möjlighet att påverka sin framtid. Detta är hinder för utveckling som vi måste undanröja. De är svåra, men de gör inte uppgiften omöjlig, bara mycket mera angelägen. Om vi tar vår utgångspunkt i möjligheterna ser vi också lättare den potential som finns i våra samarbetsländer och i de människor som vi arbetar tillsammans med. Då ser vi all den kapacitet, kreativitet och tankekraft som går förlorad när människor inte får chansen att bidra till utveckling på det sätt som de skulle vilja och kunna. Då ser vi den enskilda människan. Då ser vi att alla har något att vinna på rättvisa. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till förslagen i utrikesutskottetes betänkande och avslag på samtliga reservationer. Tillåt mig också, herr talman, även om talartiden har gått ut, att tacka kollegerna i utrikesutskottet inte bara för den här debatten utan för alla år av trevligt arbete i utrikesutskottet. Tack för alla vänliga ord som har sagts om mig här i dag! Utrikesutskottets ledamöter har arbetat nära tillsammans, och det är en kollektiv insats från oss som ligger bakom de betänkanden som vi har lagt fram. Jag har känt att vi har haft respekt för olika uppfattningar och att jag själv har fått respekt för mitt arbete i utskottet. Vi har en vänskap som går långt utöver partigränserna, och vi har ett utskottskansli som stöttar oss på ett fantastiskt sätt i vårt arbete. Stort tack till alla, och ett välkommen till Bertil Persson som ny vice ordförande i utrikesutskottet! Göran Lennmarker har varit en föredömlig partner, och jag är övertygad om att Bertil kommer att göra en lika god insats tillsammans med min efterträdare. Låt mig också ta tillfället att tacka kammarens ledamöter och förstås inte minst dess talmän och alla tjänstemän i kammaren. Jag kommer att lämna riksdagen med många ljusa minnen och varma tankar och med många vänner kvar här, vänner som jag kanske kommer att återse utomlands. Jag känner att jag har varit oerhört privilegierad som har fått arbeta här i riksdagen och har haft förtroendet att bli omvald så många gånger och för att jag har fått arbeta med de frågor som jag brinner för.

Herr talman! Viola Furubjelke har själv med det här anförandet tydligt visat för oss alla varför vi uppskattar henne så mycket i det arbete som vi har haft tillsammans genom åren. När det sedan gäller fakta vill jag naturligtvis konstatera att vi har många gemensamma ambitioner men att vi ibland har lite olika kompasser. Det är roligt att vi nu gemensamt ställer oss bakom milleniemålen. De innebär det som vi så gärna vill ha, nämligen effektivitet. Det är roligt att socialdemokraterna 2005 helst ska ha nått upp till ett millenniemål. Det är roligt att vi kommer att ligga långt över det i de insatser som vi föreslår för 2004. Precis som Viola Furubjelke antydde ska biståndet vara oljan i motorn, inte bensinen i tanken. Här gäller det att utrota fattigdomen och att göra det effektivt. Jag tror att inriktningen på en halvering 2015 innebär att vi 2030 ska ha nått det som vi vill nå, nämligen det totala utrotandet av fattigdomen. Jag vill önska Viola Furubjelke all lycka i Damaskus och hoppas att vi därmed också kommer att få ett slut på fientligheterna där nere. Hon kommer att bli till god hjälp i sammanhanget. Hjärtligt tack för de här åren!
Herr talman! Den visade vänligheten förtar inte lusten att svara på repliken. Jag skulle gärna lite grann vilja syna korten när det gäller moderaternas skuldavskrivningar, som Bertil Persson nämnde. Hur är det egentligen möjligt att man vill lägga 20 miljarder svenska kronor på skuldavskrivningar när den budget som man själv har för nästa år ligger på mindre än hälften härav? 20 miljarder kronor är så när som på 1 miljard lika mycket som det samlade svenska biståndet år 2005 när vi har nått enprocentsmålet. Jag tycker inte att det låter trovärdigt, men jag vill gärna höra Bertil Persson redogöra för var man ska skrapa ihop dessa pengar.
Herr talman! Detta är en engångsinsats som vi i vårt parti har diskuterat mycket och som vi är beredda att ställa upp med av det skälet att detta är den viktigaste insats som man kan göra för att låta en ny ledning i ett land få arbeta vidare utan skulder från tidigare vanstyre. Det finns olika tekniska lösningar, men vi är hos oss helt inställda på att vi år 2004 ska ta vår del av dessa skulder till olika internationella organisationer som de här länderna har. Det står vi fast vid.
Herr talman! Moderaterna skriver i sin motion att det är synd och inte lämpligt att ungefär en femtedel av de räntor som skuldavskrivningarna genererar går tillbaka till i-länderna, de rika länderna. Jag tror t.o.m. att man syftar på biståndsflödet. Det är självklart inte lämpligt, men Sverige har avskrivit merparten av skulderna till oss. De bilaterala avskrevs, som Bertil Persson sade, år 1978. Sedan dess har visserligen några skulder ackumulerats, men det finns en tydlig plan för hur man ska komma ned till noll. Sverige har bidragit med långt mer än vad u-länderna hade i skulder till oss. Sverige har lagt totalt 8 miljarder till HIPC-initiativet och till andra skuldavskrivningsinitiativ. Däremot har många väldigt rika länder inte avskrivit sina skulder, och de borde göra mycket mer. Att, som Bertil Persson vill, lägga 20 miljarder på skuldavskrivningar innebär att en femtedel av biståndsflödet alltjämt kommer att gå tillbaka till de länder som inte avser att skriva av u-ländernas skulder. Det blir alltså en indirekt hjälp till redan rika länder, på bekostnad av andra biståndsinsatser som vi mycket väl skulle kunna göra för samma medel. En fortsatt kraftig skuldavskrivning från Sveriges sida lättar inte bördorna från andra redan rika länder. Det är vår uppfattning.
Herr talman! Det var på vippen att jag reste mig upp tillsammans med övriga ledamöter för att instämma helt i Viola Furubjelkes anförande. Men det finns trots allt några mindre skillnader. Jag vill understryka att det var ett väldigt bra anförande. Vi har redan talat om det goda samarbetet i utskottet som helhet. Men det har också varit ett gott samarbete inom majoriteten. Fastän vi inte har något formaliserat samarbete mellan s, v och mp vad gäller utrikespolitiken har vi definitivt dragit åt samma håll vad gäller just biståndet och att höja enprocentsmålet. Jag är glad över att vi nu har kommit så här långt med den formulering som finns. Jag vill fråga Viola Furubjelke: Vad blir testamentet till dem som kommer efter oss? Hur avser Viola Furubjelke verka för att de som finns kvar i riksdagen och regeringen ser till att förverkliga att enprocentsmålet senast ska vara genomfört år 2005?
Herr talman! Jag är övertygad om att målet att biståndet ska nå 1 % år 2005 kommer att genomföras under förutsättning att vi har en socialdemokratisk regeringen efter valet. Det finns en starkt uttalad vilja i vårt parti att så ska ske. Jag tror inte att det är möjligt att gå vid sidan av ett sådant starkt beslut och en så kraftig viljeyttring som det var. Därtill har det manifesterats på olika sätt i lokala partiorganisationer efter det. Det har naglats fast på ett sätt att det är helt omöjligt att inte prioritera detta. Jag vill kommentera texten i betänkandet. Vi säger "helst" år 2005. Vad betyder "helst" om man granskar det? Det betyder "framför allt annat". Jag tror inte att någon i den här kammaren skulle våga att fullständigt absolut och med alla garantier uttrycka en sak som handlar om ekonomiska medel. Det handlar trots allt om inkomster och utgifter, konjunkturer och vad som händer internationellt och nationellt inom och utom våra gränser. Socialdemokraterna i utrikesutskottet vill att det ska ske "framför allt annat". Vi kommer att verka för det. Jag är övertygad om att regeringen känner sig förpliktigad att uppfylla det om den får chansen att fortsätta att regera. Jag känner att hela denna kammare önskar det, tyvärr så när som Moderaterna. Men Folkpartiet och Moderaterna har nu uttryckt en samstämmighet och enighet i frågorna. Även Bertil Persson kanske låter sig övertalas till slut. Det finns i varje fall en säker majoritet för saken.
Herr talman! Vad gäller valet och garantierna för att det ska genomföras tror jag att Viola Furubjelke är överens med mig om att det också krävs ett starkt vänsterparti som går framåt för garantera inflytandet. Hur regeringens sammansättning blir återstår att se. Jag funderar ändå på hur det ska kunna förverkligas. Man kan också tolka "helst" som att det kan ske tidigare. Det får vi försöka att verka för. Från Vänsterpartiets sida handlar det om att kanske nästa steg blir att göra en tidsplan. Vi vet att det kan hända saker och ting i världen som förändrar tidsplaner och olika förslag. Men vitsen med enprocentsmålet är att det ska vara oberoende av konjunkturer och en del av budgeten. Det är vår förhoppning att våra partier ska fortsätta att verka för detta. Det är en valseger som är bästa garantin för det tillsammans med en stark ekonomi. Herr talman! Vi har gratulerat och önskat Viola Furubjelke lycka till i hennes framtida värv i Damaskus. Men jag tror att vi har glömt att uttrycka gratulationer till svenska regeringen och UD som får en sådan förstärkning i Damaskus. Det tror jag kommer att bli rätt person på rätt plats.
Herr talman! Det var ett intressant replikskifte vi nu fick höra här. Jag hade tänkt att ta replik på samma tema men med kanske lite annorlunda vinkel. Jag hör nu lovsången här mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna om hur viktigt det är att ha en valseger nästa år och att det just för den här frågan är väldigt viktigt. Historiken är inte den allra bästa. Som jag framförde i mitt anförande är det bättre att vi får en borgerlig regeringen i så fall. Precis som sägs i Sidas skrift var det under borgerliga regeringar som målen förverkligades. Ur den synpunkten och ur många andra synpunkter vore det bättre med en borgerlig regering. Jag skulle vilja ställa en fråga till ordföranden i utskottet. Hon sade att det råder stor samsyn här, och det gör det. Om man tittar på vad som sägs är det stor samsyn om dessa frågor. Men detta är en budgetdebatt, och då är det pengar vi diskuterar. Vi har synen att det av erfarenhet vore bättre att ha en fastspikad plan. Det är precis som man gjorde historiskt en gång i kammaren när man bestämde målet som 1 %. Jag tycker att det skulle kännas tryggare att veta att vi hade fastlagt en plan. Det kan vara så att man litar på kommande riksdagar framöver. Men historien på området förskräcker. Man lever inte riktigt upp till det. Hade det inte känts tryggare, Viola Furubjelke, om vi i dag hade lagt fast en plan att vi med uppräkningar ska nå målet år 2005? Då hade vi haft ett mer bundet mandat - kanske inte ett helt bundet sådant, men ett mycket starkt mandat - från dagens riksdag till nästa riksdag. Hade inte det känts bättre?
Herr talman! Folkpartiet är verkligen ståndaktigt i den här frågan. Men med de tilltänkta regeringskamraterna är det både si och så. Som vi har talat om tidigare backar Moderaterna till 0,63 % under innevarande budgetår. Kd skriver i sin reservation att 1 % av BNI "bör nås senast år 2005". Det är inte ett dugg starkare än "helst". Jag tycker tvärtom att det är svagare än "helst år 2005". Centerpartiet har inget yrkande och ingen reservation om enprocentsmålet. Det anstår kanske i första hand Folkpartiet att bevisa att det har styrkan att välta övriga tilltänkta regeringsbröder i så fall. Som jag sade förut tycker jag att detta är viktigt. K-G Biörsmark sade att det kanske inte är möjligt att binda en kommande riksdag. Får vi en socialdemokratisk regering kommer den att vara bunden av ett kongressbeslut.
Herr talman! Framtiden får utvisa vad ett kongressbeslut är värt. Vi har upplevt tidigare att en kongress kan besluta en sak, och när det sedan kommer regeringsförslag från socialdemokraterna kan det se annorlunda ut. Det har vi många exempel på. Det är precis som Viola Furubjelke säger. Det är svårt att binda en kommande riksdag. Den är suverän. Men det var väl vad man hoppades på år 1968. Man skulle så hårt nagla fast riksdagen att man skulle ha målet att nå upp till 1 % långt innan det blev förverkligat. Det är därför vi resonerar om det i dag. Riksdagen var klok och fattade det beslutet. Det är därför vi har en debatt om det temat i dag. Att vi har det beror på att vi inte har tagit hand om arvet ordentligt från dem som tänkte på 60-talet i den här frågan. Det är därför som jag undrar om det inte hade varit bättre att vi hade lämnat ett arv ifrån oss. Såvitt jag förstår är det flera av oss som nu talar i dessa frågor som inte kommer att vara med nästa år i nästa biståndsdebatt. Vi vet inte vilka advokater vi kommer att ha då. Vi kommer naturligtvis att arbeta via våra partier. Men det hade varit en styrka att ha det fastlagt i riksdagsbeslut och protokoll som ett arv till nästa riksdag.
Herr talman! Jag tycker att tidsplanen finns där. Den är angiven i budgeten fram till år 2004. Sedan säger vi att vi vill nå 1 % år 2005. Vad behövs av tidsplan därutöver? Budgeten omfattar inte fler år. Det är alldeles riktigt. Därmed kan ingen av oss fatta beslut för fler år. Egentligen fattar denna kammare bara beslut för ett år i taget. Så är det även om inriktningen på den rullande treårsbudgeten finns där och får preliminär accept i och med att budgeten antas. Men det är årets budget vi antar, och den tydliga avsikten finns där att vi ska nå 1 % år 2005. Varken Karl-Göran Biörsmark eller jag kommer att vara med efter den här mandatperiodens slut. Jag hoppas att Karl-Göran Biörsmarks partivänner, liksom mina, kommer att visa den största ansvarskänsla. Jag är säker på mitt eget parti. Jag tror att K-G Biörsmark har förmågan att också övertyga sina egna. Och så hoppas vi att det ska gå bra.
Herr talman! Jag tycker att vi kan glädjas åt att Sverige är ett av de länder som ligger i täten när det gäller bistånd. Jag tycker också att det är glädjande med det samarbetsklimat som finns i utrikesutskottet och den strävan efter samförstånd som vi alla, tror jag, har. Trots det blir det reservationer. Viola Furubjelke säger att det var 19 reservationer varav flera var onödiga eller skulle ha kunnat undvikas. Det är klart att om man gör en reservation anser man att man har skäl till det. Jag tror att ibland kan det vara så att när man upprepar reservationer år efter år så är det ändå någonting som kan påverka i rätt riktning. Det är några partier som har reserverat sig när det gäller biståndets mål och storlek - vi har gjort det också i år - och jag skulle vilja säga att kristdemokraterna har varit pådrivande för att vi ska uppnå 1 % igen. Senast vi hade det hade vi en kristdemokrat som biståndsminister. I det budgetförslag som vi har lagt fram ligger vi på 0,93 % av BNI år 2004. Regeringen ligger på 0,86 %.

Herr talman! Jag tror visst att det kan finnas skillnader i synsätt, men att återkomma med samma reservation år efter år, oberoende av vad som händer i omvärlden, vad som händer i ekonomin och vad som händer i rörelsen mot enprocentsmålet och de mål som vi gemensamt omfattar tycker jag känns lite märkligt. Jag tycker att vi har en bra dialog och en bra diskussion i utskottet, som väldigt ofta visar att vi trots allt har samma syn, men kristdemokraterna väljer att ändå reservera sig därför att man vill lite mer av samma sak. Det är naturligtvis bra att ha en pådrivande kraft, men jag skulle vilja se att detta också kan bevisas i ett regeringsdugligt ansvar, så att säga. Man sätter sig i knät på Moderaterna, som vill dra ned. I Jan Erik Ågrens anförande sades inte heller någonting om detta. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man riktar kritiken eller anklagelser om brist på trovärdighet mot oss, som ändå har sanerat ekonomin, gjort det möjligt att höja biståndet och nu är på väg att uppnå det mål som ni andra står och stampar på hela tiden, utan att erkänna de framgångar som har skett. Jag tror, Jan Erik Ågren, att vi kommer att tillsammans se enprocentsmålet uppnås, men då hoppas jag att kd avstår från reservation.
Herr talman! När vi hade regeringssamverkan medverkade vi mycket starkt till att vi hade ett bistånd som dels låg högre än det någonsin har gjort och i genomsnitt under de år som vi medverkade låg väldigt högt, och detta gjordes tillsammans med de andra borgerliga partierna. Jag skulle också vilja påminna än en gång om att när vi har klarat enprocentsmålet har det varit ickesocialistiska regeringar som har suttit vid makten. Jag tycker att det är bra att vi närmar oss enprocentsmålet, men socialdemokraterna darrade ju på manschetten när man var i närheten av 0,7 %, och det var ju inte bra. Jag tror att det var bra att det fanns tydliga alternativ och kritik mot det, och jag kan instämma i Viola Furubjelkes önskan att vi ska få uppleva enprocentsmålet i biståndet. Det behöver vi.
Herr talman! Den käraste partnern i regeringssamarbetet hänger långt under 0,7 %, den s.k. skammens gräns: 0,63 % redan för den budget vi antar nu, så kritiken tycker jag bör riktas åt annat håll. Jag vill naturligtvis också ge Jan Erik Ågren ett stort tack för den hängivenhet med vilken man driver biståndsfrågorna. Ibland har jag emellertid en känsla av att det finns ett behov av att framstå som bättre på bekostnad av det regerande partiet bara för sakens skull. Jag tror att det är bra om vi kan driva biståndspolitiken på ett sådant sätt så att inte bara procenten räknas. De är viktiga - biståndsnivån är viktig - men alla de andra områden som jag nämnde i mitt anförande måste också falla in, och då måste vi ha en god ekonomi och en sund ekonomi, vi måste ha ordning på finanserna och vi måste påverka i EU-kretsen. Och som sagt: Det hänger ihop: skatter, näringspolitik, handelspolitik, EU-politik, biståndspolitik och säkerhetspolitik. Allt detta måste samverka. Jag tror att den här regeringen har gjort en remarkabel insats när det gäller att skapa en sådan ekonomi och ett sådant förtroende för Sverige att man nu har kunnat falla in på en helt ny biståndspolitik som presenteras i samband med den nya utredningen ganska snart.

Herr talman! Marianne Andersson, det fanns ingen motion, och det fanns ingen reservation. Det anger väl i någon mån ändå hur man prioriterar. Jag vill säga om livsmedelssäkerhet att det är en oerhört viktig fråga, och en fråga som jag väl kan tänka mig ska vara prioriterad, men jag vill inte här ifrån talarstolen rycka sönder en planering av biståndspolitiken som måste bygga på noggranna överväganden. Men jag kan försäkra Marianne Andersson att den här frågan måste tas på största allvar. Självklart måste länderna i största möjliga utsträckning kunna lita till sig själva när det gäller livsmedelsproduktionen. Det finns ett förödande slöseri med vattenresurser, därför att man odlar fel grödor i fel länder och konstbevattnar när man i stället skulle kunna odla snålare och kanske också riktigare och fördela på det sättet de sinande vattenresurserna på många håll i världen. Det finns många perspektiv i det här problemet som Marianne Andersson tar upp och som jag tycker är oerhört viktigt. Det är en viktig fråga att föra vidare. I vilken form det ska ske vet jag inte. Låt mig säga att jag också tror att Marianne Andersson kommer att påverka sitt parti till att driva enprocentsmålet. Det kanske finns en centermotion om detta till nästa budgetdebatt.

Herr talman! Miljöpartiet har tillsammans med Vänsterpartiet en reservation när det gäller EU:s biståndspolitik. Jag skulle vilja höra lite grann om hur Socialdemokraterna ser på EU:s biståndspolitik. EU:s bistånd har bl.a. kritiserats för att vara ineffektivt och för att ha mycket byråkrati. Dessutom ger EU ett större bistånd till Medelhavsländerna än till de allra fattigaste Afrikaländerna. Man har svängt, och satsar inte på framför allt de u-länder som man i ord ibland säger att man ska satsa på. Det skulle vara intressant att höra hur Socialdemokraterna ser på detta. Vore det inte mer effektivt om Sverige självt hade dessa pengar kvar och kunde använda dem i eget bistånd i stället för att skicka ned dem till EU för att man där ska administrera dem en gång till? Min andra fråga rör vatten. Två tredjedelar av jordens befolkning beräknas ha vattenbrist 2025. Vattenfrågorna är ofta också en fråga som utgör konflikter i världen eftersom man från olika länders sida har intressen i vatten. Min fråga är: Kommer Sverige att inför Rio + 10 konferensen koncentrera sig på vattenfrågorna och göra något specifikt för dem?
Herr talman! Det är riktigt att Vänstern och Miljöpartiet har en gemensam reservation som går ut på att man egentligen - som jag förstår det - skulle låta de nationella parlamenten och regeringarna ta hand om biståndet i större utsträckning. EU är en jättelik organisation. Utrikesutskottet har flera gånger skrivit om att det finns brister i EU:s bistånd. Det har varit ett tema i vårt engagemang för att försöka påverka och korrigera EU:s biståndspolitik. Jag skulle vilja påstå att Sverige har varit väldigt lyckosamt på regeringsnivå, och riksdagens utrikesutskott har också haft en roll att spela i Sveriges kontakter med kommissionen. Jag tycker att det är helt fel att göra som Miljöpartiet och Vänsterpartiet önskar. I dag talar vi om att vi måste ha en samverkan och en samordning över politikområden. Som jag sade i mitt anförande har unionen en mycket stor kapacitet just därför att den besitter alla de verktyg som behövs i ett långsiktigt arbete för utveckling och för fred. Vi ska fortsätta att driva på så att vi får en hållbar och reformerad jordbrukspolitik. Jag tror att det är det mest väsentliga, inte minst med hänsyn till det som Marianne Andersson här tidigare talade om. Det gäller självfallet också frihandeln och ett effektivt bistånd. Till detta kommer också en ansvarsfull utrikes och säkerhetspolitik där man kan arbeta konfliktförebyggande. Alla dessa verktyg behövs. Det är riktigt att vi förfogar över dem nationellt, men de blir långt mer verksamma om vi kan få EU att verka i den riktningen. Jag vill inte ge upp hoppet om att EU ska kunna ha ett effektivt bistånd. Får vi det därhän så kommer det att bli oerhört verkningsfullt i världen.
Herr talman! Utifrån det tycker jag att Viola Furubjelke skulle ha stött vårt förslag om att EU borde låta en oberoende expertgrupp, där även NGO:er finns representerade, göra en analys av sambandet mellan EU:s handels och jordbrukspolitik och dess bistånd och utvecklingsländernas möjligheter att själva försörja sig på en dräglig nivå. Som jag uppfattar det är det precis detta som det finns behov av inom EU, dvs. att man skapar en koherens och en sammanhållen politik som riktar in sig på att bekämpa fattigdomen. I dag inriktas mycket av det resurser som man har gemensamt och som är stora - EU har ju oerhört mycket pengar - på byråkrati. Det hela tar tid och biståndet ger inte de effekter som vi har sett att det svenska biståndet har gett.
Herr talman! Vi kan vara överens om vart vi vill nå med EU:s biståndspolitik. Men att tillsätta en utredning ger inte resultat ute på fältet. Jag är övertygad om att man har granskat EU:s biståndspolitik både framifrån och bakifrån för att försöka se hur man ska kunna förbättra den. I reservationen ser jag i stället, och läser in, en EU-fientlighet eller en ovilja mot EU-samarbetet som går igen i andra av Miljöpartiets reservationer på andra områden. Jag tror att vi i stället med en positiv ansats måste försöka se till att den nya biståndsstrategin och de nya aktionsplaner som kommissionen antar och som vi så småningom också kommer att få se resultat av verkligen blir verkningsfulla. Då kan vi se den kraft som EU verkligen utgör bli verklighet också ute bland de fattiga länderna.

Herr talman! Låt mig börja detta inlägg i debatten med att citera något ur en artikel som en kongolesisk kvinna vid namn Jeanette har skrivit. Titeln på artikeln är Det materiella är inte bestående. Jeanette skriver: "Den 18 december 1998 var jag uppe tidigt på morgonen och städade på tomten. Jag var fortfarande klädd i morgonrock. De andra familjemedlemmarna befann sig inne i huset, bland dem min gamla mamma som var närmare 90 år. Något senare började man att skjuta. Jag gick in i huset för att packa det viktigaste i en väska. Under veckan innan hade det rått en otäck stämning i staden. När jag kom ut igen såg jag att två beväpnade män hade klättrat över muren till vår tomt. Den förste pekade på mig med sitt vapen och sa: 'Upp med händerna och lämna huset!'. Den andre gick in i huset för att tvinga de andra att gå ut. Jag försökte be om tillåtelse att få ta med min lilla väska, men då sköt mannen i luften och vi fick alla lämna huset tomhänta och med händerna över huvudet." Jeanette fortsätter: Tillsammans med hundratals andra människor försökte vi hitta en flyktväg. På gatorna låg många döda kroppar. Det var mest män som hade dödats. Flera hus stod i brand. Vi kom fram till en stadsdel där vi fick bo hos goda vänner och under två veckor kunde vi inte bidra med någonting. Vi var tolv extra personer i deras hushåll. Ett av mina barn fick reda på var vi befann oss och såg till att jag kunde komma dit. Där fick jag hjälp i form av mat och kläder från vänner, från gamla elever och från syskon i tron. Allt som jag har på mig i dag är sådant som jag har fått av andra. Jeanettes öde delas av så ofantligt många människor i världen. Mänskliga rättigheter och demokrati är ytterst en fråga om människovärde och mänsklig värdighet. För att få begreppet mänskliga rättigheter begripligt måste vi nog lämna det akademiska, juridiska språket när vi vill förklara för gemene man varför just detta är så viktigt i det internationella biståndet. Folkrätten slår fast att alla länder kan engagera sig i andra länders bristande respekt för mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Det gäller människors behov av säkerhet och skydd. Människor måste tillförsäkras trygghet och skydd till liv och hälsa av sina egna regeringar. Brott mot mänskliga rättigheter är och ska vara en berättigad angelägenhet för hela världssamfundet. Vi ska lägga oss i, vi ska lägga näsan i blöt riktigt ordentligt och vi ska inte tystna. Att inte bry sig, att inte lägga sig i, att tiga kan vara förödande för människor som lever under stora umbäranden varje dag. Bara vetskapen om att någon bryr sig, agerar, kan vara helt avgörande för den enskilda utsatta människan. Sverige måste därför i sitt internationella bistånd gå i täten för att barn, ungdomar och kvinnor, inte minst, får grundläggande utbildning. I en sådan utbildning är det viktigt att mänskliga rättigheter och demokrati ingår som ämnen, för det är där vi måste börja. Vi måste bygga demokrati och välstånd från grunden. Kunskap, insikt, förståelse och respekt för varandra, kunskaper om varje enskild människas unika värde är de allra viktigaste grundstenarna i detta arbete. Herr talman! Dagens krigsoffer är ett oskyldigt barn. Det är inte den stridande soldaten. Dagens våldsoffer är ett niomånaders spädbarn i Sydafrika, våldtaget och massakrerat. Offren är inte våldsverkarna utan de hiv och aidssmittade männen. Det är barnsoldaten i Sierra Leone som är offret, inte makthavarna. Det är barnet som säljs på den internationella marknaden som sexslav som är offret, inte slavhandlaren själv. I vårt bistånd måste vi fokusera på offren, men här gäller det att måla brett och med bred pensel. Vi måste också inom ramen för vårt bistånd bekämpa våld, människohandel och korruption, ja, vad det än är som hotar människor i världen, och överordnat allt. Vi får aldrig förtröttas i vårt arbete för fred och frihet. Herr talman! År 2001 är ett dystert år i många avseenden. Många konflikter, terrorattacker, regelrätta krig och eskaleringen av konflikten i Mellanöstern inger stor oro. Det är lätt att känna vanmakt, men det gäller att inte släppa taget. Jag brukar tänka på en sak som en god vän brukar säga när det är riktigt bistert ute i världen: Tänk på att när det är som mörkast, då lyser stjärnorna som starkast. Låt oss ta till oss den insikten, och låt oss tillsammans arbeta för att den sämst ställda och utsatta människan får del av världssamfundets samlade överflöd. Låt oss tillsammans bli framgångsrika i detta arbete. Sedan vill jag rikta mig till Viola Furubjelke och framföra ett mycket, mycket varmt tack för allt det goda samarbete som vi har haft i utskottet. Tack också för alla trevliga stunder och alla glada skratt på våra resor. Jag kan försäkra att även jag framöver ska försöka att hitta vägen till Damaskus för ett besök. Lycka till i det nya viktiga arbetet och uppdraget! Jag har i övrigt, herr talman, inga yrkanden utöver de som Bertil Persson redan har framställt i sitt anförande.

Herr talman! Europeiska unionen är en av världens största enskilda biståndsgivare. År 1999 uppgick EU:s bistånd till 80 miljarder kronor, varav 757 miljoner kom från Sverige. Det är bra att EU använder en del av sin budget till bistånd. Men de pengar som avsätts för bistånd skulle lika gärna kunna avsättas i medlemsländernas nationella budgetar. För den samordning som är nödvändig finns redan färdiga strukturer och institutioner inom FN. EU har inte heller utnyttjat alla de möjligheter som FN ger. EU:s bistånd är mätt med internationella mått stort. Just storleken på biståndet gör det extra viktigt att det används rätt. Storleken på biståndet måste även sättas i relation till vad Europa under årens lopp brandskattat biståndsländerna på. Vi menar att inom EU används biståndet som en del i en politik för EU:s egen utveckling och inte alltid i första hand för mottagarländernas utveckling. Ett ytterligare bevis på att EU:s biståndspengar även har denna funktion är att biståndet har ändrat inriktning över tiden. På 60 och 70-talen koncentrerades utvecklingssamarbetet till Afrika, ca 70 % gick dit. Nu är det "bara" 35 %. I stället är det Medelhavsländerna och länderna i Östeuropa som får den största andelen. Det finns projekt som skötts bra och lett till goda resultat, men tyvärr är de projekt som varit ineffektiva och misskötts ännu fler. Det har den egna revisionen visat. EU har givit sig själv en uppgift som den inte klarar. En mycket omfattande byråkrati omger biståndsverksamheten. Flera kommissionärer, flera generaldirektorat och mängder av kommittéer och expertgrupper finns kopplade till denna verksamhet. Medlen finns uppsplittrade på flera olika budgetposter, som var för sig har ett speciellt syfte. Detta leder till onödig byråkrati, och biståndsinsatserna löper stor risk att bli enstaka åtgärder som inte ger långsiktig utveckling. Kommissionären Poul Nielsen och även den svenska regeringen har gjort insatser för att öka effektiviteten och ändra inriktningen. Det saknas i dag överskådlighet och helhetssyn i EU:s biståndspolitik. Det finns nu ett program för hur förändringar ska ske, men risken är stor för att de nödvändiga effektiviseringarna uteblir. De föreslagna åtgärderna är inte tillräckliga, eftersom kommissionens organisation och bristande öppenhet är ett hinder i sig. Vi menar att hela strukturen för EU:s bistånd bör ändras så att medlemsstaternas egna väl fungerande biståndsorganisationer utnyttjas. De mottagande länderna måste också ges ett större inflytande över hur biståndsmedlen används. EU kan sedan bidra i rollen som samordnare och utvärderare av olika projekt. För några år sedan hade EU 50-60 miljarder kronor i icke utbetalt bistånd. Vi ansåg detta vara en skandal redan då. I dag uppgår det till 200 miljarder kronor - en ofantlig och ofattbar summa. Vi i Vänsterpartiet är för att Världsbanken och IMF övergått till fattigdomsbekämpning som sitt ledmotiv. Men aldrig i mitt liv hade jag föreställt mig att denna fattigdomsbekämpning i fattiga länder skulle ske genom att man samlade pengar på hög i Vänsterpartiet har väckt en rad motioner om bistånd till olika länder. Det handlar om bistånd till Armenien som har utsatts för ekonomisk blockad av Turkiet och Azerbajdzjan. Det handlar om bistånd till norra Irak, som är ständigt hotat av Saddam Husseins armé. Det handlar om bistånd till Somalia som också är ett land som har blivit pinat av krigsherrar och som är omgivet av en ointresserad omvärld. Det handlar om både ekonomiskt bistånd och demokratibistånd. Vid behandlingen i utrikesutskottet av våra motioner har vi fått ett svar som i och för sig är positivt. Men detta ska skötas via EU och EU-biståndet. Vi vänsterpartister i utskottet har nöjt oss med detta. Men vad ska vi nu tro. Saker och ting sköts ju inte. De vansköts. Herr talman! Allt detta tyder på en monumental inkompetens och en letargisk inställning hos EU:s biståndsmyndigheter. Herr talman! Jag ska kommentera en reservation från Folkpartiet där demokratikriteriet behandlas. Tanken i sig är sympatisk och god. Men det finns självklart frågetecken. Jag ska ge ett exempel: Vänsterpartiet har väckt ett par reservationer under detta riksmöte som handlar om Eritrea. Den ena motionen innehåller kritik mot brott mot demokratiska och mänskliga rättigheter i Eritrea. Samtidigt vill vi att Sverige ska understödja bl.a. ett elkraftprojekt i Eritrea. Varför? Jo, därför att man i städer och byar ska få tillgång till elljus, så att man om kvällarna kan läsa och skriva, en inte alldeles oviktig förutsättning för en demokratisering. Vi drar inte slutsatsen att Eritrea ska bli utan bistånd på grund av att landet inte har ett demokratiskt systemskick. Om vi skulle följa en sådan princip skulle vi snart befinna oss i den situationen att vi införde en sorts sanktioner mot ett mycket stort antal länder. Herr talman! Sverige har understött palestinierna. Detta bistånd har varit inriktat på utbildning. Det har varit inriktat på att sprida respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Detta bistånd raseras nu fullständigt av den israeliska armén. Trots att de israeliska soldaterna erbjuds nycklar till svenska biståndsanläggningar, så att de kan inspektera lokalerna, har de föredragit att sparka in dörrarna och förstöra och slå sönder inredningen. Häromdagen såg vi hur den israeliska armén med bulldozrar också fick förstöra flygplatsen i Gaza. Allt kunde vi se i TV häromdagen. Detta är inte något annat än framfarten hos en rå och brutal soldatesk. Under Sharon blir livet inte något annat än förödmjukelse, fattigdom, förstörelse och förtryck för palestinierna. Den Sharon vi i dag ser härja vill inte ha någon motpart i förhandlingarna, inte någon utveckling, inte något bistånd och ingen fred.